Herr talman! Sedan Hugo Bengtsson talat för de två socialdemokratiska reservationerna i det betänkande som nu behandlas skall jag kortfattat redogöra för utskottsmajoritetens motiv när vi avstyrkt motionerna. Den första reservationen handlar om ett program för gummiindustrin. Det yrkandet har återkommit årligen de senaste åren. Det är alltså ingen ny bekantskap. Riksdagen har avslagit det ett par gånger tidigare. Utskottet anför i betänkandet en ganska kortfattad motivering. Utskottet upprepar vad det uttalade redan föregående år, nämligen att de problem som industrigummiproducenterna kommer att möta under den första delen av 1980-talet knappast kan beskrivas som specifika branschproblem utan liknar de problem som gäller för hela tillverkningsindustrin. Detta har också uppmärksammats i motion 817, där man konstaterar att det förhåller sig så men menar att det är ett alltför snävt betraktelsesätt. Den andra punkt som utskottsmajoriteten anfört är då kanske av intresse. Man säger: ”Utskottet vill framhålla att heltäckande strukturplaner eller program aldrig kan byggas upp på en fullständig information om förändringar på olika varumarknader.

Så sent som för knappt tre månader sedan avslog riksdagen ett likadant yrkande, och då på förslag av ett enhälligt utskott. Sedan dess har socialdemokraterna i näringsutskottet svängt på klacken. När de i november månad var med om att avstyrka motionsyrkandet uppfattade jag personligen det som en signal till att socialdemokraterna började nyktra till på det här området och insåg att dessa ständiga krav på planer och program för den ena branschen efter den andra, för det ena företaget efter det andra kanske blev för mycket av det goda. Men jag bedrog mig tydligen; nu har man reserverat sig för samma yrkande som man då avstyrkte. Det har inte för utskottet redovisats några nytillkommande omständigheter, som kan förklara omsvängningen. Man kan därför undra om förklaringen bara är att det är valår i år. Den andra reservationen handlar om Plastoch gummitekniska institutet. Motiveringen i reservationen är mycket kortfattad. Man säger bara: ”Utskottet anser att riksdagen vid sin behandling av frågan om gummiindustrin bör understryka vikten av en ökad satsning på detta institut.” Hugo Bengtsson lade ut texten något mera, och det står också en del i motionerna om detta. Man tar också upp frågan om lokaliseringen av detta institut, och där är motiveringen något utförligare men ändå mycket kortfattad: ”När det begärda programmet föreligger får ställning tas till frågan om lokaliseringsort. Att fördelar kan stå att vinna med en lokalisering i nära anslutning till en större industri inom branschen förefaller sannolikt.” Institutet har fått ganska avsevärda bidrag från Norrlandsfonden. En omlokalisering enligt motionärernas önskemål skulle bli störande — då kan man knappast räkna med ekonomiskt bidrag från det hållet. Lokaliseringsfrågan är emellertid en bisak i sammanhanget och ingår inte heller i reservanternas yrkande. Utskottsmajoriteten säger om institutet: ”Plastoch gummitekniska institutet drivs av staten och näringslivet i samverkan. Institutets huvudmän är på statens sida styrelsen för teknisk utveckling och på näringslivets sida Plastoch gummitekniska institutet.” — Stiftelsen skall det vara, det måste vara ett tryckfel. Vidare säger utskottet: ”Det bör enligt utskottets mening i första hand ankomma på huvudmännen att tillsammans dra upp riktlinjer för institutets verksamhet —-—-—-.” Hugo Bengtsson hör till åldermännen i näringsutskottet och är säkert väl medveten om hur arbetet är upplagt. STU är det centrala organ genom vilket merparten av statens stöd till teknisk forskning och utveckling kanaliseras. Riktlinjer för STU:s verksamhet fastställdes av statsmakterna senast 1978. Av riktlinjerna framgår bl.a. att STU:s insatser för produktutveckling inom näringslivet sträcker sig i huvudsak från idéprövning till framtagande av prototyper. För de mindre och medelstora företagen tar de regionala utvecklingsfonderna vid där STU:s insatser slutar. För investeringar under utvecklingsprocessens avslutningsskede kan Sveriges Investeringsbank AB lämna lån. Industrifonden stimulerar utvecklingsarbete inom framför allt de större industriföretagen. När man skall ta ställning till krav på att satsa ytterligare på detta institut, måste man ha klart för sig hur branschforskningsinstituten arbetar, vilka uppgifter de har och var gränslinjerna går för deras verksamhet. För att klara kapitalbehovet är andra instanser uppbyggda.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

Herr talman! Hugo Bengtsson föreföll generad över den hastiga omsvängningen från socialdemokraterna i näringsutskottet. Han sade att utskottet framhållit betydelsen av att statsmakterna noga följer utvecklingen inom gummiindustrin. Den som noggrant läser årets utskottsbetänkande kan finna samma uttalande från utskottsmajoriteten. Men att följa utvecklingen är inte detsamma som att staten utarbetar program och planer. Jag vill härutöver understryka att Hugo Bengtsson inte har pekat på några särskilda händelser eller tillkommande omständigheter som motiverar denna omsvängning. Han efterlyste åtgärder från statligt håll, och då kan jag erinra om vad som hände i kammaren i våras när vi antog den industripolitiska propositionen. På förslag av STU godkändes då en prioritering av olika forskningsoch utvecklingsområden. Samtidigt som man godkände ett treårigt ramprogram för stöd till teknisk forskning och utveckling prioriterade man bl.a. materialteknik. I propositionens motivering till detta står följande: ”STU:s insatser inom det materialtekniska området bör därför i ökad utsträckning inriktas mot nya materialområden med stor framtida användningspotential men där kompentensen i dag är alltför låg hos konstruktörerna. Jag tänker här på polymerer, avancerade kompositer, högtemperaturkeramer och nya former av metalliska material som pulverpressade och amorfa metaller. Jag har beräknat medel för en viss ökning av insatserna inom det materialtekniska området. Genom denna ökning av de totala satsningarna på materialteknik och framför allt genom att STU successivt gör omprioriteringar från konventionella material mot nya material bör en kraftig ökning av satsningarna på nya material och deras användning komma till stånd.” Just ämnen som polymerer och avancerade kompositer är intressanta i detta sammanhang. När nu Plastoch gummitekniska institutet skall förhandla med STU om ett nytt avtal, så har vi gett dem ganska mycket under fötterna. Det borde finnas underlag för ett fortsatt gott stöd till detta forskningsområde.

Herr talman! Påpekandet att gummibranschens problem inte är särskilt speciella för denna bransch utan gäller för all tillverkningsindustri tyder ju på att hjälpen är att finna på annat håll. Om Hugo Bengtsson och socialdemokraterna i övrigt hjälper till med att föra en sådan ekonomisk politik och skattepolitik att vi åter kan få lönsamhet i svenskt näringsliv, löser sig flertalet problem även för den bransch som vi nu diskuterar.

Herr talman! Jag har med visst intresse lyssnat på debatten i dess inledande skede. I Hugo Bengtssons anförande noterade jag med glädje vissa signaler till förmån för svensk gummiindustri. Tyvärr kunde jag inte hitta samma ting i vad Karl Björzén sade. Vad värre är noterade jag dessutom att han på några väsentliga punkter har frånträtt det lilla uns av framåtanda och aktivitet som fannsi det näringsutskottsbetänkande som vi behandlade i fjol. Därför måste jag mycket kortfattat och i form av en sammanfattning få gå igenom hur branschen ser ut, vad den kännetecknas av och vilka problem den har. Jag vill också ta upp det som gör denna bransch litet speciell, vilket Karl Björzén så enkelt viftade bort. Låt mig börja med det som kännetecknar branschen som sådan, vilka problem den har stått inför och står inför just nu. Man kan sammanfatta dessa problem i fem punkter. För det första kännetecknas branschen av nedläggning av hela företag och avdelningar. För det andra pågår en kraftig omstrukturering både inom företag och när det gäller produktionssortiment och divisionalisering, som det heter med ett modernt språk. För det tredje kännetecknas branschen av en minskning av antalet sysselsatta. För det fjärde ändrar branschen praktiskt taget ständigt i sina investeringsbudgetar. Man krymper och senarelägger. För det femte redovisar branschen genomgående tämligen dåliga prognoser och även dåliga resultat. Dessa tendenser var, som Hugo Bengtsson påpekade, märkbara redan i början av 1970-talet och alldeles klart avläsbara i mitten av 1970-talet. Jag tror att det var detta som ledde fram till att regeringen i december 1976 gav statens industriverk i uppdrag att utreda vissa frågor inom gummiindustrin. Detta utredningsuppdrag väckte ett visst hopp, därför att beslutet om utredning som sådant var ett ställningstagande. Det gavs en förespegling om att man där kanske hade inledningen till en offensiv, aktiv period. Nu har vi facit av 1970-talet, och vi har facit av utredningen. Det är bara att med ett beklagande konstatera att problemen kvarstår. Jag vill påstå att den fempunktssammanfattning som jag har givit fortfarande gäller, bortsett från att branschen är betydligt mindre — näringen har som helhet krympt. Då kan man självfallet ställa frågan: Vad ledde SIND:s utredning till? Svaret är: I praktiken ingenting. Den har inte ens remitterats. Och då kommer ju som en given följdfråga: Varför genomfördes utredningsarbetet över huvud taget? Det tycker jag att Karl Björzén skall plocka fram ett svar på. Mycket av det här kommer kanske att kretsa kring frågan om gummiindustrin är speciell eller inte. Jag vill hävda att gummiindustrins ställning är litet speciell, och jag tror att man kan sammanfatta denna gummiindustrins litet speciella situation i tre skäl. Jag skall repetera dem för Karl Björzén, eftersom han så enkelt går ifrån vad som kanske är huvudproblemet. Det ena skälet är att inom näringslivet i allmänhet är man i ett eller flera led i produktionskedjan beroende av gummidetaljer. Det andra skälet är att flera gummidetaljer ofta också ingår i slutprodukten. Det tredje skälet är att utvecklingen av produkterna är beroende av en fungerande gummiindustri. Finns det inte en fungerande svensk gummiindustri, påstår jag att det blir störningar för industrin i övrigt. Detta leder fram till, menar jag, att gummiindustrin är litet speciell. Nu bortser som sagt näringsutskottet helt från detta och säger att branschen inte har några specifika problem. Motionärerna i motion 817 talar om ett program för den svenska gummiindustrin. Näringsutskottets majoritet kontrar genom att tolka motionen så att man vill ha heltäckande strukturplaner. Detta är, herr talman, inte enbart en språklig skillnad utan också en saklig skillnad. Vi skall i och för sig inte börja leka med ord, för verkligheten är bister. Vad det gäller är att söka svar på frågorna: Skall vi ha en svensk gummiindustri? Och hur skall den då se ut i stora drag? På detta har näringsutskottet i dag inga som helst synpunkter, och det är beklagligt. Mycket cirkulerar också kring Plastoch gummitekniska institutet. Vi motionärer har sagt att det är angeläget att bygga ut det institutet, inte minst då det gäller dess sammanhållande och administrativa kapacitet. Det här tricksar näringsutskottet också med, på det sättet att man säger att det i första hand skall ankomma på huvudmännen att tillsammans dra upp riktlinjer för institutets verksamhet och bedöma behovet av resurser för detta. Den offensiva aktiva stilen, som jag tidigare har kunnat läsa i vart fall litet grand mellan raderna, var alltså bara spegelfäkteri. Nu har vi svart på vitt. Man vill ingenting. Man skjuter frågorna ifrån sig. Därför ser jag det som helt nödvändigt att kammaren i dag bifaller de socialdemokratiska reservationerna. Jag vill, herr talman, till sist delvis upprepa mina tidigare frågor och delvis ställa några nya till Karl Björzén för att få klarlagt hur näringsutskottets majoritet egentligen ser på den svenska gummiindustrin. Den tidigare frågan, varför man genomförde SIND-utredningen, utgår jag från att jag får svar på. Jag skulle också vilja att Karl Björzén på något sätt resonerade kring den svenska gummiindustrins möjligheter över huvud taget och talade om på vilket sätt han tror att gummiindustrin kommer att utvecklas. Den andra frågan är därför: Skall vi över huvud taget ha en svensk gummiindustri? En tredje viktig fråga är: Vad är det som är industripolitiskt felaktigt i att ta fram ett program för den svenska gummiindustrin? Karl Björzén talade om en statlig styrning, men såvitt jag förstår är ett program mycket bra att ha för att kunna kontrollera om den utveckling som sker stämmer inom de ramar som programmet har dragit upp. Något annat syftar programmet ju inte till. Och om utvecklingen då inte stämmer med programmet, kan man vidta åtgärder. Men att säga att man tolkar ett program som ett definitivt statligt styrinstrument är alltför vårdslöst tal, Karl Björzén. En fjärde fråga — som inte alls är oviktig i sammanhanget — är: Vilken roll vill Karl Björzén och näringsutskottets majoritet att Plastoch gummitekniskainstitutet skall spela? Skall det vara ett aktivt organ, som skall sammanföra förutsättningarna och ta de nödvändiga grepp som måste tas för att svensk gummiindustri skall bli lönsam, eller skall det vara ett passivt organ, som bara avläser men inte alls reagerar utan bara sitter stilla och följer utvecklingen? Denna industrisektor, herr talman, är bara en liten del i den stora helheten, men den är trots detta utomordentligt betydelsefull. Därför tror jag att det kan vara värt att ta upp kammarens tid med att i någon mån diskutera gummiindustrins framtida ställning.
Herr talman! Om jag ville vara litet besvärlig mot Per Olof Håkansson skulle jag kunna säga att han återkommer med sina yrkanden med samma regelbundenhet som ett gökur gal eller att han söker upprätthålla gamla traditioner. Jag har hört sägas att hans parti redan långt innan han och jag var födda hade frågan om socialisering av galoschtillverkningen som en viktig punkt på sitt program. — Det här var naturligtvis skämtsamt sagt. Jag förmenar ingalunda Per Olof Håkansson eller någon annan att utnyttja sin motionsrätt, utan jag har faktiskt en viss förståelse för att han vill följa upp den här frågan, helst som han representerar en landsdel där det största företaget i denna bransch har sin verksamhet. Per Olof Håkansson räknar upp fem punkter som är kännetecknande för branschen samt tre punkter som gör branschen speciell — detta för att bemöta utskottsmajoritetens skrivning. Jag kunde dock inte finna att de fem punkter han nämnde var specifika för denna bransch, utan de skulle kunna anföras beträffande praktiskt taget vilken bransch som helst. Och även de tre speciella sakerna — att man är beroende av gummidetaljer i olika led av tillverkningen inom svensk industri, att industrigammi ingår i många industriers slutprodukter och att utvecklingen på många områden av vår industri alltså är beroende av en gummiindustri — är på motsvarande sätt tillämpliga på många andra branscher. Ta bara stålbranschen som ett exempel! Där kunde man använda precis samma formulering. Till sist ställde Per Olof Håkansson frågor om varför SIND hade fått uppdraget att göra sådana här utredningar. Det vet jag faktiskt inte — jag satt inte medi riksdagen när det uppdraget gavs — men man kan ju räkna ut att det var därför att regeringen skulle få en bild av situationen och den framtida utvecklingen i branschen. Hur tänker sig då utskottsmajoriteten gummiindustrins utveckling? Ja, man har ju där inte utformat någon egen politik eller några egna synpunkter på denna utveckling, utan man accepterar de slutsatser som SIND har kommit fram till i sina utredningar. Skulle det då vara något fel med ett industripolitiskt program? Ja, vi tror att andra typer av insatser gör betydligt större nytta än den typ av program som man här begär på socialdemokratiskt håll. Vi tror nämligen, grovt sett, att ett sådant program kan fungera mera som grus än som smörjmedel i maskineriet. Till sist en fråga om vilken roll Plastoch gummitekniska institutet skall fylla. Jag försökte beskriva det i mitt tidigare inlägg. Det finns ett visst område som är anvisat för STU:s verksamhet, och dessa branschforskningsinstitut har att verka inom det området. En bredare samverkan på olika plan mellan branschens företag ryms inte inom denna ram, utan det är i första hand en uppgift för företagen.
Herr talman! Karl Björzén började med ett resonemang kring galoscher, som han avslutade med att säga att det var skämtsamt sagt. Det var bra att han själv gjorde den tolkningen, så att vi som inte alls förstod det blev kloka på att det var skämtsamt menat. Han resonerade sedan kring mina frågor på ett sätt som leder mig fram till följande fundering: Vill man inte eller kan man inte förstå? Det är i och för sig ointressant, eftersom ansvaret kvarstår. Det sätt på vilket frågan har skötts och sköts i dag har lett till att branschen fortsätter att krympa och till att produkter försvinner. Och det kommer säkert att medföra att — precis som vi hittills har fått uppleva — hela företag försvinner. Det är ett stort ansvar att ta. Denna utveckling kommer ju i sin tur att leda till en mängd olika saker, bl.a. till att importen ökar. Vi blir beroende av gummiindustrin i utlandet och det utvecklingsarbete som sker utomlands. Jag skall inte kommentera Karl Björzéns uttalande att vi upprepar argument år efter år. Förklaringen ligger delvis i mina obesvarade frågor, om man inte vill förstå eller om man gör detta medvetet. Jag är helt på det klara med att utskottets majoritet har tagit på sig ett mycket stort ansvar, när man inte mer seriöst har gått in och granskat vad SIND-utredningarna innehåller och vilka speciella problem som branschen har. Utskottsmajoriteten har inte heller frågat sig eller förstått varför motionärerna med sådan envishet upprepar och utvecklar sina krav på ett program för den svenska gummiindustrin.
Herr talman! Per Olof Håkansson ansåg nu att det ur försörjningssynpunkt var så viktigt att man gjorde någonting särskilt åt gummibranschen. Men i motionen skriver socialdemokraterna att ”överenskommelser när det gäller försörjningsberedskapen ——— saknar betydelse i detta sammanhang”. Där har man inte alls tryckt på den aspekten, utan velat förringa det som överstyrelsen för ekonomiskt försvar har sagt och gjort på detta område. Jag tycker att Per Olof Håkansson bör ta fasta på vad jag nämnde i mitt tidigare inlägg om vad som har hänt beträffande STU:s prioritering av olika områden. Här finns en chans för gummiindustrin att ta vara på, i och med att materialteknik är ett prioriterat område. Gummiindustrin bör då inrikta sig på att se till att även branschen ställer upp med sin del av pengarna för att utnyttja dessa möjligheter att få till stånd en utökad forskningsoch utvecklingsverksamhet. Visst har jag förståelse för att Per Olof Håkansson varje år återkommer med detta yrkande om ett program för gummiindustrin sedan han föregående år fått det avslaget av kammaren. Men det blir litet tjatigt, när det bara är knappt tre månader sedan yrkandet avslogs på förslag av ett enhälligt utskott.
Herr talman! Jag skall ge Karl Björzén rätt på en punkt när det gäller hans citat från motionen, och det är att någonting saknar betydelse i detta sammanhang. Men han redde inte nöjaktigt ut vad det är som saknar betydelse i sammanhanget, nämligen att överstyrelsen för ekonomiskt försvar har träffat vissa överenskommelser. Det är dessa överenskommelser som saknar betydelse, därför att branschen enligt min och motionärernas uppfattning har förändrats helt på sina egna villkor, fritt från uttalade statliga mål. Det är en beprövad teknik att citera valda delar. Med detta har jag velat visa att det är en teknik som inte gick hem den här gången. Detta leder mig, herr talman, fram till att slutligen ställa ytterligare en fråga till Karl Björzén, eftersom han till vissa delar är medveten om hur branschen har sett ut och ser ut: Tycker Karl Björzén att den utveckling inom gummioch polymerindustrin som vi har fått uppleva under 1970-talet och fram till i dag har varit den riktiga? Har det varit en önskvärd utveckling? Är det en sådan utveckling som Karl Björzén är nöjd med?
Herr talman! Jag är naturligtvis inte alls nöjd med utvecklingen inom gummiindustrin. Jag är inte heller nöjd med utvecklingen inom svensk industri över huvud taget sedan mitten av 1970-talet. Mycket på grund av den socialdemokratiska näringspolitik som tidigare fördes har många branscher fått utomordentligt stora svårigheter — det vet vi alla. Jag önskar gummiindustrin en bättre framtid än vad man kan skönja i rapporterna från SIND. För att kunna skapa en bättre framtid fordras det att man för en ekonomisk politik, skattepolitik och över huvud taget allmän politik som gör det möjligt att åter få lönsamhet i svensk industri. Jag tycker att också Per Olof Håkansson och andra socialdemokrater kan hjälpa till med detta genom att lägga förslaget om löntagarfonder i byrålådan. Det förslaget medverkar ingalunda till någon ökad forskning och utveckling och knappast till ökade investeringar över huvud taget inom industrin.
Herr talman! På min fråga svarade Karl Björzén att han inte är nöjd, och därmed framstår ansvarsfrågan än klarare. Enligt min uppfattning är det så, att om man inte är nöjd skall man försöka göra någonting. Då kan jag ställa frågan: Vad gör nu Karl Björzén åt det som han inte är nöjd med? Svaret är: Ingenting. Detta är mycket upplysande. Det andra svamlet bortser jag helt från.

Herr talman! Lagen om anställningsskydd från 1974 kom att befästa en rättsutveckling som hade medfört en gradvis förbättrad anställningstrygghet. Men lagen förde också i sig själv med sig viktiga framsteg på anställningsskyddets område. Grundsatsen om saklig grund för uppsägning vidgades till att gälla alla arbetstagargrupper. Uppsägningstiderna förlängdes betydligt för stora grupper. Enhetliga principer om turordningen vid driftsinskränkningar fastställdes i lagen och bildar nu utgångspunkten för förhandlingar och kollektivavtal på det området. Nya regler om förfarandet vid uppsägningar från arbetsgivarens sida fördes in i lagen i syfte att låta ett effektivt arbetstagarinflytande bli ett viktigt led i anställningsskyddet. Under de år som anställningsskyddslagen har gällt har dess grundsatser och värderingar fått ett starkt fäste i rättsmedvetandet hos arbetsgivare och arbetstagare. Vad som för åtta år sedan var ovant och omtvistat är nu välkänt och allmänt godtaget. Det finns, såvitt jag förstår, inte någon allvarligt sinnad deltagare i debatten som sätter i fråga lagens grundläggande regler och deras berättigande. Men det betyder, som alla vet, inte att också alla enskildheter i lagen är allmänt accepterade eller oomtvistade. På några punkter har det förekommit diskussion och meningsutbyte under hela den tid som lagen gällt. Ett par av dessa punkter av central betydelse tas upp i den proposition med förslag till en ny och överarbetad anställningsskyddslag som riksdagen har att behandla i dag, nämligen lagens regler om anställningsform samt reglerna om turordning vid uppsägning till följd av arbetsbrist. Ytterligare ett antal frågor av något mindre betydelse berörs också av propositionen. En viktig fråga har däremot inte föranlett några förslag till lagändringar i den nu aktuella propositionen. Det är frågan om den rätt att permittera utan lön som tillkommer arbetsgivarna på LO-området. Den frågan har beröring med anställningsskyddslagen på det sättet att det finns regler där om begränsning av den tid under vilken permittering utan lön får ske. Reglerna kom till i syfte att förhindra kringgående av lagens egentliga anställningsskyddsregler. Jag skall ägna mitt anförande åt de huvudpunkter i debatten kring anställningslagen som jag här har talat om. Jag vill börja med anställningsformerna. Enligt 5§ i den gällande lagen är tillsvidareanställning huvudregel. Tidsbegränsade anställningar, dvs. anställningar för viss tid, viss säsong eller visst arbete, får förekomma om ”det föranleds av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet”. Vidare får man träffa avtal om vikariat och om praktikarbete under begränsad tid. I övrigt får man träffa tidsbegränsade anställningsavtal bara med stöd av kollektivavtal som träffas eller godkänns på förbundsnivå på arbetstagarsidan. I debatten har riktats kritik mot lagen på denna punkt. Det har gjorts gällande att lagen är för restriktiv, framför allt på det sättet att den inte tillåter provanställning och anställning för tillfälliga arbetstoppar ens när det finns mycket starka och sakliga skäl för det. Från arbetsgivarhåll har det också sagts att en ändring av lagen genom vilken man tillät provanställningar och extraanställning vid tillfällig arbetsanhopning skulle medföra radikalt förbättrade möjligheter framför allt för ungdomarna att få sin första anställning och därmed fotfäste på arbetsmarknaden. Från fackligt håll har häremot invänts att det redan finns tillräckliga möjligheter att provanställa genom bestämmelser därom i kollektivavtalen på arbetsmarknaden. Debatten gäller sålunda inte huruvida provanställning får förekomma, utan hur denna möjlighet skall öppnas — genom lag eller kollektivavtal. Samtidigt sägs emellertid att gjorda undersökningar visar att provanställning används mycket sällan på de områden där det har träffats kollektivavtal och att det är ett belägg för att provanställning inte behövs i någon större utsträckning, eller i varje fall att det utrymme som nu finns är tillräckligt. Tyngdpunkten i kritiken mot tanken att föra in provanställningsformen i lagen är emellertid en annan. Man gör gällande att en sådan lagändring skulle vara ett sätt att förstöra det samspel mellan lag och kollektivavtal som lagen nu bygger på. Man skulle enligt detta synsätt komma att ”offra anställningsskyddet för de stora grupperna av arbetstagare” om lagen ändrades. Från fackligt håll och i socialdemokraternas partimotion i denna fråga påstås dessutom att ett införande av provanställningsformen i lagen skulle betyda att man ”underminerar den svenska modellen” och gör sig skyldig till ett misstroende mot de fackliga organisationerna. Herr talman! Jag menar att det är viktigt att man ger denna fråga de rätta proportionerna. När man från arbetsgivarhåll hävdar att dagens svårigheter att provanställa är ett av de grundläggande problemen i strävandena att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten och att en lagändring mer eller mindre omgående skulle skapa ett mycket stort antal nya arbetstillfällen — det har ju nämntst.o.m. uppemot 100 000 — då gör man sig skyldig till en alltför uppenbar överdrift. Och när man från fackligt håll påstår att en lagändring är ett grundskott mot anställningstryggheten och ett angrepp mot fackföreningsrörelsen och den svenska modellen är överdriften lika uppenbar. Min egen inställning, som jag har utvecklat i propositionen, kan sammanfattas på följande sätt. Det är tydligt och klart att provanställning och anställning för tillfällig arbetsanhopning är anställningsformer som, rätt tillämpade, fyller ett väsentligt och praktiskt behov på många håll på arbetsmarknaden. Regler som öppnar möjligheter till de anställningsformerna är inte något som äventyrar anställningstryggheten i stort. Det visar om inte annat redan den omständigheten att det finns sådana regler i många kollektivavtal. När det har förts in långtgående provanställningsregler i t.ex. Transportarbetareförbundets kollektivavtal eller i avtalen på tjänstemannaområdet, har det naturligtvis inte skett för att försämra anställningsskyddet i stort på de avtalsområdena. — Det är egentligen inte heller så många som vill göra gällande att de här båda anställningsformerna inte behövs. Vad saken gäller är i stället på vilket sätt man skall skapa utrymmet för dem, genom kollektivavtal eller genom lagen själv. Jag anser att det är lagens och den lagstiftande församlingens sak att fastställa vad som skall vara de grundläggande reglerna på det här området. Det är det mest följdriktiga sedan man väl tagit steget att lagstifta om anställningsskydd och inte nöjt sig med att, såsom före 1974, endast lita till kollektivavtal på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna talar, som jag nyss nämnde, om att man inte skall rubba det nuvarande samspelet mellan kollektivavtal och lag på anställningsskyddets område. Jag vill då erinra om att det finns ett samspel mellan lag och avtal på många andra håll i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Där är innebörden av det samspelet genomgående den att lagen i huvudsak föreskriver vad som bör gälla i sak och att det sedan överlåts på arbetsmarknadens parter att i avtal sinsemellan bestämma över detaljerna och anpassningen till lagens huvudregler. Det är just detta som man åstadkommer med det förslag som propositionen innehåller. Regeringens förslag är sålunda inte något angrepp mot samspelet mellan lag och kollektivavtal på anställningsskyddsområdet. Det är en sakligt väl motiverad ändring på en av de punkter i lagen där lösningen 1974 har visat sig vara otillfredsställande, utan att lagens grunder för den skull ändras. Det rör sig naturligtvis inte heller om något angrepp mot den svenska modellen eller något ifrågasättande av de fackliga strävandena att täcka en så stor del av arbetsmarknaden som möjligt med kollektivavtal. Jag vill erinra om att jag i åtskilliga sammanhang utan reservationer har uttalat mitt stöd för de strävandena, när det här i riksdagen och på andra håll har rests förslag om lagstiftning i syfte att beskära den frihet och det ansvar som arbetsmarknadens parter har inom ramen för systemet med fria förhandlingar och avtal. Argumenten mot att i lag skriva in möjligheten till provanställning ter sig än mer svårförståeliga mot bakgrund av vad som förekom när anställningsskyddslagen på sin tid utarbetades. I den s.k. Åmanutredningens förslag lämnades nämligen utrymme för provanställning redan i lagen. Både LO:s och TCO:s företrädare stod bakom det förslaget. Den lösning som slutligen valdes kom till först i departementsarbetet, av skäl som inte gärna kan påstås ha med principfrågan att göra. Hur kan man mot den bakgrunden påstå att regler i lagen om provanställning innebär ett angrepp mot fackföreningsrörelsen och det fria förhandlingssystemet? Hur kan ett förslag som LO och TCO stod bakom 1973 av socialdemokraterna i dag framställas som ett angrepp på fackföreningsrörelsen? Frågan blir än mer befogad om man betänker att LO fört fram förslaget att anställningsskyddslagen skulle ändras så att kollektivavtalslösa arbetsgivare skulle få tillämpa branschens kollektivavtalsregler om provanställning m.m. utan att själva behöva träffa kollektivavtal. Den lösningen har jag, av skäl som jag har utvecklat i propositionen, funnit underlägsen den som regeringen nu har föreslagit. Men hur kan man mot den bakgrunden påstå att regeringen vill hålla arbetsgivare som inte vill träffa kollektivavtal om ryggen? Lagen skulle ju inte i någotdera fallet innebära att en arbetsgivare som vill kunna provanställa måste träffa kollektivavtal. Herr talman! Argument av det här slaget är inte sakligt underbyggda och borde därför kunna hållas utanför debatten. Det förslag om regler i lagen om provanställning och tillfällig anställning för arbetstoppar som regeringen har lagt fram tillgodoser på ett väl avvägt sätt det behov som föreligger på arbetsmarknaden, utan att för den skull vare sig anställningstryggheten eller vårt vedertagna system med förhandlingar och avtal på arbetsmarknaden sätts i fara. Jag vill dock tillägga att lagförslagets regler är ett uttryck för hänsyn till motstående intressen. Det gäller å ena sidan att få ett rimligt avvägt och praktiskt fungerande utrymme för provanställning och extraanställning vid tillfällig arbetsanhopning, å andra sidan att skapa mekanismer som förhindrar överutnyttjande eller missbruk. Det är därför t.ex. fel att, som moderaterna har föreslagit, ta bort tvåårsbegränsningen ur regeln om anställning för tillfällig arbetsanhopning. Det ligger i allas intresse att de begränsade anställningsformerna kommer till användning bara för de ändamål som de är avsedda för. Moderaternas ändringsförslag skulle öppna vägen för missbruk. Jag har i grunden anlagt samma sätt att se på lagens uppgifter och innehåll när det gäller turordningsreglerna som jag här redovisat beträffande anställningsformerna. Det har begärts från arbetsgivarhåll att lagens regler skulle mjukas upp i syfte att skapa större möjligheter att i det enskilda fallet låta företag som tvingas till driftsinskränkning behålla yngre eller senare anställda arbetstagare framför äldre med längre anställningstid. Motivet skulle vara att de yngre är särskilt effektiva eller på annat sätt särskilt betydelsefulla för företagets verksamhet. Förslagen har återkommit under utskottsbehandlingen av propositionen. Jag har i propositionen utförligt utvecklat riskerna med och konsekvenserna av förslag av den innebörden. Jag skall inte här ånyo gå in på de resonemangen. Men jag vill understryka att lagens huvudregel även fortsättningsvis bör vara, att den som har längre anställningstid skall ha bättre anställningstrygghet än den som har anställts senare. Det är huvudregeln, och det är då också den som bör vara utgångspunkten när man i enskilda fall förhandlar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer om turordningen. Jag skall avslutningsvis också beröra frågan om arbetsgivarnas permitteringsrätt. Innan jag gör det vill jag dock konstatera att det i regeringens lagförslag finns inslag som enligt min mening är betydelsefulla som delar av en överarbetad anställningsskyddslag och som det åtminstone i huvudsak uppnåddes enighet om i anställningsskyddskommitténs arbete. Det kanske främsta exemplet är de nya reglerna om förhållandet mellan anställningsskyddslagens och medbestämmandelagens regler. Det är beklagligt att socialdemokraterna till följd av sin allmänna inställning i lagstiftningsärendet har avstått från att delta i arbetet på denna och andra frågor som ligger vid sidan av anställningsformerna och permitteringsrätten. Det är enligt min mening dessutom oberättigat, med tanke på vad som har förekommit just i frågan om permitteringsrätten. Det är ju avsaknaden av förslag om den saken som är ett huvudskäl för socialdemokraternas beslut att ställa sig vid sidan av sakdebatten i många av de frågor som tas upp i propositionen. Frågan om permitteringsrätten har, som jag nämnde, beröring med anställningsskyddslagen på det sättet att det i 21 § i lagen finns regler om permitteringslön när en permittering är längre än två veckor eller flera permitteringar tillsammans överskrider ett mått av 30 dagar under ett och samma kalenderår. Reglerna tillkom, som framgår av förarbetena till 1974 års lag, i syfte att förhindra kringgående av lagens regler om saklig grund för uppsägning och om uppsägningstid. Däremot var det på den tiden inte tal om att i lag helt avskaffa permitteringsrätten. Man såg permitteringsrätten som en fråga om arbetarnas löner och därmed som en förhandlingsoch avtalsfråga. Sedan dess har utvecklingen gått vidare. De allmänna rättviseaspekterna har kommit alltmer i förgrunden. Till detta har bidragit den fortgående utjämningen av skillnaderna i fråga om anställningsvillkoren mellan tjänstemannaoch arbetargrupperna. Ett väsentligt led i den utjämningen var f. ö. anställningsskyddslagen själv. De allra senaste årens utveckling har också än mer fört frågan om permitteringsrätten i förgrunden. Direktiven till anställningsskyddskommittén behandlade LO:s krav på denna punkt som en huvudfråga. Kommittén fick i uppdrag att utreda hela frågekomplexet, och det angavs vissa riktlinjer inte minst när det gäller möjligheterna att finansiera en reform. Inom kommittén var man också ense om hur och i vilken ordning de olika utredningsfrågorna skulle tas upp och bearbetas i utredningsarbetet. Grundläggande undersökningar utfördes, och ett ganska omfattande material sammanställdes och förbereddes för ett ställningstagande inom kommittén i arbetets slutskede. I det läget, när bara ett par månader av kommittéarbetet återstod och när just permitteringsfrågan var den enda större fråga som återstod att ta ställning till, valde LO:s, socialdemokraternas och SACO/SR:s företrädare att lämna kommittén och därmed förhindra att arbetet rörande permitteringsfrågan fördes fram till ett resultat. Socialdemokraterna, som nu kritiserar att inget förslag om permitteringsfrågan finns med i propositionen, var de som förhindrade att utredningen härom kunde drivas vidare. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att avsaknaden av förslag på denna punkt anges som ett skäl att inte alls delta i diskussionen om lagförslagets övriga delar. Än mer svårförståeligt blir det, om man betänker att det inte har gjorts gällande att frågan som sådan med nödvändighet är kopplad till de övriga delarna av lagförslaget, i den meningen att det skulle vara nödvändigt att förändra permitteringslönereglerna i lagen för att resten skall gå ihop. Det har heller inte hävdats från socialdemokraternas sida att permitteringslönereglerna som sådana skulle vara felkonstruerade. Mot bakgrund av rättsutvecklingen sedan 1974 kan det också vara förklarligt att några sådana förslag inte har förts fram. Som jag nämnde ingick det i anställningsskyddskommitténs direktiv att utreda problemen kring permitteringsrätten. Regeringen anser inte att den frågan är utagerad bara därför att anställningsskyddskommittén förhindrades att slutföra sitt uppdrag. Till bilden hör emellertid att förhandlingar pågår på arbetsmarknaden om permitteringsinstitutet. Herr talman! Den första delen av 1970-talet var en intensiv reformperiod påarbetsrättens område. Åtskilliga förslag var då mogna för lagstiftning. Det var en utveckling som i all huvudsak stöddes av folkpartiet. Det gäller inte minst lagen om anställningsskydd. Ett förbud i lag mot obefogad uppsägning hade krävts motionsvägen åtskilliga år från fp-håll. Att denna och andra viktiga rättigheter för de anställda nu slagits fast i lag innebär inte att de i varje detalj funnit sin slutliga lösning. Vi bör tvärtom vara beredda att lära av de erfarenheter vi nu vunnit och vara beredda att rätta till där brister visat sig finnas. Detta arbete främjas självfallet inte, om man, som socialdemokraterna här valt, ställer sig vid sidan av debatten.

Herr talman! Våren 1977 stod dåvarande folkpartiledaren Per Ahlmark och lovade den s.k. SAF-kongressen att arbetsgivarna skulle få ändringar i lagen om anställningsskydd som skulle ge rätt till provanställning. För att detta inte skulle verka alltför utmanande tillsattes en utredning. I den utredningen skulle också tas upp bl.a. permitteringsfrågor. Utredningen arbetade snabbt. Under utredningens gång blev det klart att förändringar av LAS inte skulle ge de effekter på sysselsättningen som arbetsgivarna försökt ge sken av. Innan utredningen var klar dundrade statsministern in som den berömda elefanten i porslinsbutiken. Han meddelade: ”Regeringen kommer senare att lägga fram förslag om vidgad rätt till provanställningar inom ramen för en ny lag om anställningsskydd.” Representanter för löntagarorganisationerna och socialdemokraterna lämnade följdriktigt utredningen. Nu står arbetsmarknadsministern och säger att man därigenom ställde sig utanför möjligheterna att påverka. Förhållandet var ju det att regeringen tillsatte en utredning som inte skulle ge några effekter. Innan utredningen var klar gick regeringen in och berättade vad som skulle beslutas. I ett sådant läge är det naturligtvis alldeles hopplöst för en utredning att sitta kvar och försöka arbeta vidare. Sedan kan man givetvis komma och säga, som arbetsmarknadsministern gör, att socialdemokraterna och andra ställt sig vid sidan om. Sällan har någon så tydligt sagt: Vi tillsatte denna utredning endast för att dölja våra avsikter. Och avsikterna var att försämra lagen om anställningsskydd. Man kan också uttrycka det så som nuvarande arbetsmarknadsministern gjorde i en intervju i DN i lördags och säga att regeringen svarat på näringslivets signaler om ändringarna. Regeringsförslaget går mycket längre än vad löntagarorganisationerna och socialdemokraterna i utredningen ansåg att man skulle göra. Men även folkpartiets och centerns representant, tillika ordförande i utredningen, och den kommunala arbetsgivarrepresentanten hade en annan uppfattning än regeringen. Deras förslag gick ut på en tid av tre månader. Arbetsgivarna och moderaterna i utredningen föreslog sex månader. Det blev också regeringens förslag. Denna regering, som har visat sig fullkomligt oförmögen att bemästra ekonomin och har kastat ut landet i en arbetslöshet som är förödande, anser sig dessutom ha anledning att ”lyssna på näringslivets signaler” och ge sig ut och försämra den lilla anställningstrygghet som f. n. finns. Om någon skulle ha inbillat sig att denna proposition skulle innehålla något positivt på t.ex. permitteringsområdet har man nu fått klarhet om att detta inte varit regeringens ambitioner. Regeringen har inte valt arbetsgivarsidan mot löntagarna. Den tycks hela tiden ha haft samma inställning som nu. Låt mig bara kommentera argumentet för denna förändring av LAS, som utskottsmajoriteten uttrycker på följande sätt: ”Det bör särskilt påpekas att det f. n. inte finns förutsättningar för dessa slag av anställningar på de delar av arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektivavtal.” Utskottsmajoriteten värnar om en grupp företagare som inte har några skyldigheter mot någon — som har valt att ställa sig utanför arbetsmarknadens spelregler. Det är ett mycket utmanande argument. Utskottsmajoriteten säger, att om man ser till arbetsmarknaden i sin helhet finns det ett oomtvistligt och utbrett behov av dessa anställningsformer. Jag förstår, att i de kretsar som den borgerliga utskottsmajoriteten får sina ”signaler” ifrån är det ett oomtvistligt och utbrett behov av dessa anställningsformer. Det finns en annan part på arbetsmarknaden som inte har den uppfattningen. Jag skall, herr talman, inte minst med tanke på protokollet, läsa upp LO:s och TCO:s gemensamma uttalande angående en ny anställningsskyddslag: ”Riksdagen skall inom de närmaste dagarna behandla regeringens förslag till ny anställningsskyddslag. Förslaget innebär att arbetsgivare ska medges generell rätt att träffa avtal om provanställning i upp till sex månader. Vidare föreslås att det i fortsättningen skall vara möjligt att vid tillfälliga arbetsanhopningar avtala om extra anställning i högst sex månader, s.k. arbetstoppsanställning. LO-TCO konstaterar att förslaget kraftigt underminerar huvudprincipernai nu gällande anställningsskyddslag, nämligen att tillsvidareanställning är den normala anställningsformen. Förslaget är anmärkningsvärt eftersom det redan idag finns möjlighet att träffa kollektivavtal om provanställning och arbetstoppsanställning. Företagna undersökningar har ej heller visat att något behov föreligger för lagändring. Inom de områden och branscher där det har ansetts behövligt har parterna idag i mycket stor utsträckning slutit kollektivavtal, som tillåter provanställning och arbetstoppsanställning. Detta är förhållandet såväl inom LO som inom TCO-området. Detta samspel mellan lag och kollektivavtal vill nu regeringen slå sönder. Huvudargumentet är att vissa arbetsgivare saknar kollektivavtal och därmed möjlighet att provanställa. Både LO och TCO anser att detta är ett mycket egendomligt argument av bl.a. följande skäl: Förslaget innebär att regeringen medvetet offrar anställningsskyddet för stora grupper löntagare för att tillgodose kraven från arbetsgivare, som inte godtar reglerna om att arbetsförhållanden skall vara kollektivavtalsreglerade. Den föreslagna förändringen kommer att leda till en ökad uppdelning på arbetsmarknaden. Unga, välutbildade och i övrigt attraktiva arbetstagare gynnas på bekostnad av äldre och handikappade, som kommer att få det svårt att erhålla arbete och fast anställning. Utslagningsoch utsorteringstendenserna förstärks. Förslaget innebär dessutom ett kraftigt misstroende mot de fackliga organisationerna och deras förmåga att genom kollektivavtal med olika arbetsgivarmotparter branschanpassa lagstiftningen. LO och TCO tar kraftigt avstånd från detta synsätt.” Låt mig, herr talman, klart ge ett besked: när socialdemokraterna åter kommer i majoritet i denna riksdag kommer vi att återföra lagstiftningen till den tidigare lydelsen då det gäller både provanställning och arbetstoppar. Jag läste i Dagens Nyheter att den nu föreslagna lagen skulle ge minst 10 000 jobb till ungdomar. Tror verkligen arbetsmarknadsministern det, eller är det en uppvisning i att vilja men inte kunna? Arbetslösheten stiger; 60 000-70 000 ungdomar är utan jobb. Åtgärderna mot arbetslösheten fördröjs. Då får arbetsmarknadsministern en idé. När lagen om anställningsskydd ändå skall försämras — varför inte säga att minst 10 000 ungdomar får jobb? Men hur många äldre får jobb? Hur många medelålders? Vilken grund har Ingemar Eliasson för sina påståenden om jobb? Orsaken till arbetslösheten är väl brist på arbete, inte lagen om anställningsskydd? Tror arbetsmarknadsministern att man klarar sysselsättningen med att försämra anställningstryggheten? Med den konstruktion som provanställningen får blir godtyckligheten godkänd i lag: Under prövotiden behöver inte arbetsgivaren uppge något skäl för att köra den anställde på porten. Det är en allvarlig risk att många av dem som nu råkar ut för arbetslöshet — och det är, som ni vet, många — aldrig får fotfäste i arbetslivet igen. I propositionen sägs att den enskilde arbetstagarens anställningsskydd kvarstår ograverat. Det är inte med sanningen överensstämmande. Det riktiga förhållandet är att man för en stor grupp upphäver skyddet helt och hållet. Arbetsgivarnas ständigt återkommande kritik av anställningsskyddet kan inte tolkas på något annat sätt än så, att de drömmer om en återgång till ett läge där man fritt kan välja och vraka bland de arbetssökande. Vi är i och för sig inte motståndare till provanställningar. Anställning på prov är emellertid rimlig endast i vissa situationer. En rimlig avvägning uppnås om den fackliga sidan har möjlighet att påverka provanställningen via kollektivavtal. Detta är inte något specifikt för lagen om anställningsskydd, utan hela den moderna arbetsrättsliga lagstiftningen bygger på att utfärdade lagar kompletteras med avtal. Några ord om regler vid permittering! Anställningsskyddskommittén hade uppdraget att komma med förslag också i den frågan. Jag hörde varken statsministern eller någon annan i regeringen ge besked om att denna fråga skulle lösas av regeringen. Arbetsmarknadsministern har inte en sådan kontakt med löntagarorganisationerna att han uppfattar några ”signaler” från det hållet. Utskottsmajoriteten påpekar att det faktum att det inte har varit möjligt att ta upp frågorna kring arbetsgivarnas permitteringsrätt inte är skäl för att låta bli att ge lagen om anställningsskydd den utformning den fått. Ja, så kan man uttrycka saken. Gäller det förbättringar för en utsatt grupp löntagare är det enligt borgerlig uppfattning inte möjligt att göra något. Att försämra för löntagarna går däremot bra. Vi väntar på fler försämringar, bl.a. av sjukförsäkringen och av arbetslöshetskassornas möjligheter att betala ut understöd till sina medlemmar. Regeringsrepresentanter har dessutom mage att kalla dessa försämringar för reformer. Kommer det flera snabbproducerade försämringar från regeringen? Hur blir det med uthyrningen av det som vi i dag kallar ”grå arbetskraft”? Det går livliga rykten om att arbetsgivarna har gett sina signaler till arbetsmarknadsministern om att dess grå skall göras vita — hur blir det med det? Herr talman! Rent allmänt kan man säga att propositionen verkar vara ett hastverk. Regeringen får vara tacksam att det finns utskottssekretariat som rättar till slarv från regeringskansliet. Först visade det sig att 25 § måste ändras, därefter visade det sig att 2 § inte heller höll måttet, och nu — i ett tryckt betänkande — måste 4 § ändras. Vet majoriteten vad den har ställt sig bakom i detta betänkande? Några ord om tidpunkten för ikraftträdandet. Vi har i dag den 24 februari 1982. Om ca en månad skall denna lagstiftning börja tillämpas. Det är knappast troligt att lagen har kommit från tryckeriet till den 1 april. Begriper inte regeringen att detta ställer till oreda på arbetsmarknaden? Får jag sluta med det konstaterandet att denna proposition är utomordentligt utmanande. Men den har i varje fall det med sig att masken faller för inte minst folkpartiet. Den spelade välvilligheten för arbetslivsreformer under den socialdemokratiska regeringstiden var ett taktiskt spel. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Att vi måste förbättra de s.k. Åmanlagarna har sedan länge stått klart för många. När sedan Åman själv vill ändra på trygghetslagarna, borde man kunna förvänta sig krafttag från regeringens sida. Förhåller det sig nu på det sättet? Svaret är både ja och nej. Regeringen skall ha såväl ros som ris för sin proposition. Jag skall börja med rosorna. Erfarenheter från senare år visar att arbetsmarknadslagstiftningen på många punkter snarast bör reformeras. Moderata samlingspartiet har sedan länge verkat för förbättringar på detta område. Den enskilde arbetstagarens anställningsskydd bör bestå, men det är angeläget att lagstiftningen görs smidigare och förändras på sådant sätt att den som är utan arbete ges ökade möjligheter att genom provanställning etc. slussas in på den reguljära arbetsmarknaden. Vi har med tillfredsställelse konstaterat, att den proposition som kammaren nu behandlar innebär att vi i långa stycken får gehör för en uppmjukning av Åmanlagarna. Enligt vår uppfattning har dessa lagregler medfört att medan de som redan har fasta anställningar har fått en ökad trygghet, har trösklarna in på arbetsmarknaden för den som står utanför blivit allt högre. Regeringsförslaget ger nya möjligheter att inom vissa tidsramar träffa avtal om provanställning liksom om tidsbegränsad anställning vid tillfällig arbetsanhopning. Det är tillfredsställande att provanställningens längd kan bli sex månader. En kortare tid skulle inte ha givit önskvärd effekt. Den tillåtna tiden måste korrespondera mot det utbud av vikariat m.m. som finns på arbetsmarkna den. Likaså måste arbetsgivarna kunna ges tillräckligt rådrum för lämplighetsbedömningar etc. Så långt lyfter vi på hatten för regeringen. Och så till riset. Det finns anledning att rikta befogade anmärkningar mot utformningen av regeringens förslag på ett flertal andra punkter än dem som jag nu har berört. Med hänsyn till den omfattande ungdomsarbetslösheten är det angeläget att förändringarna kan träda i kraft så snart som möjligt. Det är därför beklagligt att propositionsarbetet fick dra ut på tiden. Propositionen har under en längre tid varit aviserad till den 6 oktober 1981. Inte förrän den 20 november blev den lagd på riksdagens bord. Detta förhållande innebar, att lagen inte kunde — som det ursprungligen var utlovat av regeringen — träda i kraft från årets början. Regeringen har i propositionen föreslagit, att de nya lagreglerna skall träda i kraft den 1 april 1982. Denna försening är olycklig och innebär att den önskvärda positiva effekten i sysselsättningshänseende redan under innevarande vinterhalvår begränsas eller rent av uteblir. För att det skall bli någon effekt av de önskvärda lagändringarna måste rätten till provanställning bli generellt verkande. Vid vår granskning av regeringsförslaget har vi moderater dess värre funnit att sådana villkor och restriktioner har tillfogats som menligt kommer att försena eller inskränka möjligheterna att omsätta intentionerna i praktiskt handlande. Enligt ett referat i dagspressen den 13 februari i år har arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson gjort följande kommentar till det rådande sysselsättningsläget. Jag citerar honom: ”Vi genomlider den svåraste vintern under den här konjunktursvackan. Men vi är på väg upp igen. Tack vare ändrade Åmanlagar skall 100 000 unga få jobb efter 1 april.” Det är ett häpnadsväckande uttalande. På samma gång röjs i denna fråga både en viss okunnighet och aningslöshet. Inte blir det den kolossala förändringen efter den 1 april med bl.a. de övergångsregler som statsrådet Eliasson har konstruerat för det lagförslag som vi nu behandlar. Om hans löfte skall ha någon chans att kunna infrias, bör hans regeringsunderlag i kammaren stödja den moderata reservationen nr 7, som innebär ett genomslag för de nya reglerna med omedelbar verkan på hela arbetsmarknaden efter den 1 april. Jag skalli det följande närmare förklara varför jag ser det på detta sätt. Ett av de viktigaste förslagen i regeringens proposition är att provoch arbetstoppsanställning blir möjlig under sex månader. Det är absolut nödvändigt att denna viktiga förändring genomförs så snart som möjligt och samtidigt inom hela arbetsmarknaden. I lagens övergångsregler bör därför klart framgå att reglerna skall träda i kraft fr.o.m. den 1 april 1982 också inom de områden som i ett eller annat avseende har kollektivavtalsreglerat frågor om provoch arbetstoppsanställning. Flertalet av de avtal, som i någon form reglerar provanställning etc., har sämre — i många fall mycket sämre — möjligheter än vad det nya lagförslaget kan ge. Dessa kollektivavtal löper ut först den 31 december 1982. I de av regeringen föreslagna övergångsbestämmelserna sägs att det är en tolkningsfråga om och hur lagreglerna skall gälla framför kollektivavtalen. Sannolikt innebär övergångsreglerna att gällande kollektivavtal fortsätter att gälla t.o.m. utgången av december 1982 och att det sedan är en förhandlingsfråga mellan avtalsparterna i vilken utsträckning de nya lagreglerna skall gälla. Läget skulle kort kunna beskrivas enligt följande. Företag utan kollektivavtal har hitintills inte kunnat proveller arbetstoppsanställa. Företagen på den enskilda sektorn har i kollektivavtal erhållit vissa förändringar. fr.o.m. den 1 april 1982 kan alla avtalslösa företag utnyttja den nya lagen. Avtalsbundna företag måste däremot fortsätta att tillämpa nuvarande avtalsregler, som ligger på en lägre nivå än den nya lagens. När avtalet upphör tvingas arbetsgivarsidan därefter in i mycket besvärliga och komplicerade överväganden. Att säga upp nu gällande kollektivavtalsreglerade möjligheter till tidsbegränsade anställningar innebär samtidigt att man tvingas in i förhandlingar med arbetstagarparten rörande andra kontroversiella avtalsbestämmelser. Det sannolika resultatet av detta blir att arbetsgivarsidan tvingas att ånyo köpa sig till förbättrade regler eller fortsätta att tillämpa de gamla reglerna. Tidigare fick man förhandla sig bort från lagens stelbenta regler, nu skulle man få förhandla sig till lagens bättre regler. Jag skall belysa detta förhållande med ett exempel från LO/SAF-området. Det gäller verkstadsavtalet, som bl.a. berör ett mycket stort antal småföretag. I verkstadsavtalet, 16 § 1 mom. , stadgas följande: ”Med stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och arbetare utöver lagens bestämmelser skriftligen komma överens om anställning för begränsad tid. Sådan överenskommelse kan träffas i fall, där sociala, medicinska eller andra särskilda skäl föreligger och får ej överstiga tre månader.” Så här ser flera avtal ut på den privata arbetsmarknaden — höga trösklar in på arbetsmarknaden, och facken har lokal vetorätt. Avtalen kan, som vi framhåller i reservation 7, sägas avspegla den restriktiva hållning till dessa anställningsformer som präglar den nuvarande lagstiftningen. Situationen har nu blivit den omvända. Den nya lagen ger normalregler för vad som skall gälla vid provanställning och anställning för arbetstoppar. Meningen är att det är från dessa normalregler som avvikelser skall kunna göras genom kollektivavtal. Problemet är att vid lagens ikraftträdande kommer relationen mellan den nya lagens regler och föreskrifterna i de löpande kollektivavtalen att vara oklar. Arbetsmarknadsministern för — som vi påpekar i vår reservation — i propositionen ett resonemang, som mynnar ut iatt det problemet ii sista hand får bli en fråga för domstolarna att avgöra med hjälp av sedvanliga regler för avtalstolkning. Men detta skapar, herr talman, ett milt talat diffust rättsläge, som inte kan godtas från lagstiftarens sida. Härtill kommer en viktig omständighet av annat slag. Som jag redan nämnt innebär de två viktigaste nyheterna i lagen — de om provanställning och anställning vid arbetstoppar — en fullständig omkastning av rättsläget i förhållande till vad som nu gäller för dessa anställningsformer.

I enlighet med tidigare tillämpad praxis bör dock sådana föreskrifter i kollektivavtal få fortsätta att tillämpas, om de uttryckligen överenskommits som avvikelser från bestämmelser i den nya lagen.

Arbetslöshetsproblemen är nu mycket allvarliga — inte minst för ungdomen. Även ute i Europa hävdar många bedömare att en del av skulden absurt nog faller på de lagar om anställningstrygghet som ju är avsedda att värna om rätten till arbete. Man menar att en olycklig bieffekt av dessa i sig värdefulla lagar i många europeiska länder har blivit en stagnerande arbetsmarknad, där de som står utanför inte kan komma in. Problemet är att pendeln har svängt över för långt åt trygghetssidan. Ledaren för det välkända Institute of Economic Affairs i London, Ralph Harris, säger i en tidskriftsartikel: ”Det här är ett klassiskt exempel på lagar som införts i välmenande syfte men som ibland kan ge motsatt resultat. För många människor blir följden att deras chanser till arbete minskar.” De som skulle vinna på en förbättring av trygghetslagarnas funktionssätt är de anställda själva. Löntagarna — och de fackföreningsombudsmän som har till uppgift att bevaka de anställdas intressen — måste kanske acceptera att hundraprocentig anställningstrygghet i dag i verkligheten kan ge värre arbetslöshetsproblem i morgon. Utskottsmajoriteten är emellertid enig om att lagen skall mjukas upp. Allt talar för att nya arbetstillfällen härigenom kommer att skapas till gagn för alla, inte minst för ungdomen. De övergångsregler som regeringen har föreslagit innebär emellertid att en del av den åsyftade effekten inte kommer att uppnås. När riksdagen antog medbestämmandelagen ansågs den så viktig att den borde ta över då gällande kollektivavtal och träda i kraft samtidigt på hela arbetsmarknaden. De nu aktuella förslagen är, som vi framhåller i den moderata partimotionen, minst lika viktiga. Samma princip bör därför gälla även här. I partimotionen har vi begärt ändringar även på andra punkter i det aktuella lagförslaget. Det gäller turordningsreglerna vid permittering, skolelevers arbetsrättsliga ställning, begränsningen vid arbetstoppsanställning och begreppet saklig grund. Vi har i reservationerna 3-6 följt upp dessa krav, då vi inte blivit tillgodosedda i utskottet. Min kollega i utskottet, Bengt Wittbom, kommer i ett senare anförande att närmare redovisa våra synpunkter på dessa frågor. Herr talman! Frågan om att återinföra rätten till provanställning har varit aktuell under lång tid. Många förväntningar har därför knutits till den lagändring som utlovats i regeringsförklaringen. Men med de restriktioner och villkor som jag har pekat på finns det faktiskt risk för att den väntade effekten av lagändringarna inte ger sig till känna på arbetsmarknaden, i vart fall inte inom en snar framtid. Jag är ytterst förvånad över hur arbetsmarknadsministern mot bl.a. den bakgrunden kan gå ut och lova 100 000 nya jobb efter den 1 april. Med den utformning som regeringens proposition har lär det bli svårt att förverkliga ett så våghalsigt löfte. Men socialdemokraterna och kommunisterna sätter sig i en ännu värre situation genom att säga nej till allting och dessutom här i dag lova att riva upp det beslut som kammaren kommer att fatta. Detta är ett mycket beklagligt ställningstagande, och det kommer — om propositionen fälls — att främst drabba den ungdom som nu går arbetslös men också andra utsatta grupper på arbetsmarknaden, såsom handikappade. Ett litet utbud genom provanställning och arbetstoppsanställning etc. missgynnar också kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Jag vill därför till sist återigen understryka vikten av att rätten till provanställning införs så snart som möjligt och att den rätten blir generellt verkande på en gång över hela arbetsmarknaden. Det är dessutom viktigt att parterna på arbetsmarknaden intar en positiv attityd till de nya anställningsformerna, som bl.a. har till syfte att bereda ungdomen arbete. Om osäkerhet rörande tillämpning och tolkning uppkommer, liksom om risk för att sanktioner mot arbetsgivarna kan uppstå även i fortsättningen, blir den som vill anställa lika återhållsam som förut. Man tar det säkra före det osäkra — och i detta fall finns det risk för att det säkra blir att inte göra någonting alls. Ungdomsarbetslösheten är nu så allvarlig, att man inte får tveka på någon enda punkt när det gäller att fullt ut skapa alla tänkbara förutsättningar för ungdomarnas inslussning till det reguljära arbetslivet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 3, 4, 5, 6 och 7.
Herr talman! Sten Svensson ger regeringen rosor för det här förslaget, och det vore väl oanständigt av Sten Svensson att inte göra det, eftersom han blivit tillfredsställd i mycket mycket hög grad. Pendeln kan gå för långt när det gäller tryggheten, säger Sten Svensson, och han har hittat någon i London som berättat att det här med trygghet i anställningen är rysansvärt. Men förhållandet är ju det att lagen om anställningstrygghet är ett mycket skört käril. Den är ingenting som ger någon anställningstrygghet i slutvarvet, det vet vi. 153 000 människor går arbetslösa, naturligtvis till följd av en mycket dålig politik från regeringens sida. De människor som har fått gå från sina jobb har ingen anställningstrygghet. Sten Svensson talar om hundraprocentig anställningstrygghet — hur det skulle gå till att få en sådan vet jag inte. Jag bara konstaterar att vi inte heller har någon sådan trygghet. Jag tycker att Sten Svensson, som ändå bör kunna en del på det här området, inte skall använda sig av den diskussionstekniken. Närmast oanständigt tycker jag att det är att använda ungdomsarbetslösheten som argument för att riva upp den dåliga anställningstrygghet som vi har. Man säger att vi har en så fantastiskt stor ungdomsarbetslöshet att vi nu måste se till att riva upp anställningstryggheten. Herr talman! Jag är inte säker på att sakfrågan tjänar på en fortsatt diskussion när man utgår från den grunden. En grupp i samhället som mer eller mindre håller på att gå under på grund av att vi inte kan ge den arbete används som slagträ i en debatt om anställningstryggheten. Jag skulle som sagt inte vilja fortsätta debatten i de banorna. Det bör finnas andra sätt att försvara reaktionära ståndpunkter.

Herr talman! Debatten här gäller inte huruvida vi ifrågasätter det anställningsskydd som finns i dag för den som redan har anställning, utan debatten gäller hur vi skall kunna underlätta för dem som står utanför arbetsmarknaden att komma in där och få arbete. Det är solidariteten med dessa grupper som frågan gäller. Var finns den så mångomtalade solidariteten från socialdemokratins sida i den här debatten? Vi hörde för en stund sedan Lars Ulander till protokollet läsa in ett uttalande från centrala LO och TCO. Det mest väsentliga för Lars Ulander är tydligen att föra fram de centrala fackens synpunkter i det här sammanhanget, men han har ingenting till övers för våra förslag och synpunkter för att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Jag redovisade i mitt anförande hur de avtal som finns på området ser ut i dag. Jag har tagit med mig hit exemplar av flera sådana avtal: grafikernas avtal, Fabriksavtalet, Skogsoch Träavtalen, pappersindustrins avtal och installationsavtalet på elektrikerområdet. Avtalen är många, och de täcker en väldigt stor del av arbetsmarknaden. Tillsammans med verkstadsavtalet, som jag citerade ur i mitt inledningsanförande, täcker de en mycket stor del av LO-kollektivet inom SAF-området. Men gemensamt för reglerna i alla dessa avtal är att de i flera avseenden ligger på en klart lägre nivå än reglerna i det nya lagförslaget. Dessutom innebär flertalet av bestämmelserna de facto en lokal vetorätt, och det är väl den vetorätten som Lars Ulander ville slå vakt om genom sin uppläsning av uttalandet från centrala LO och TCO. Detta läggs då ovanpå de ytterligare restriktioner och förutsättningar som i avtalen skall vara uppfyllda för att man över huvud taget skall kunna tänka sig en provanställning. Jag skall citera ur det grafiska avtalet för att visa vad det handlar om.

Herr talman! Jag har inte påstått att det förslag som nu har framlagts i god sämja mellan Sten Svensson och arbetsmarknadsminister Ingemar Eliasson skulle vara ett likadant avtal som de avtal som träffas med de fackliga organisationerna. En jämförelse mellan de möjligheter som löntagarorganisationerna nu har och vad man kommer att få när den här lagstiftningen kommer att sättas i sjön visar helt klart att det är fråga om en försämring. Jag tycker dock det är litet larvigt att göra en sådan jämförelse. Rätten att anställa har ju arbetsgivaren i dag. Varför skall provanställningen i sig finnas? Ja, det kan man ju diskutera. Men detta må avgöras mellan parterna på arbetsmarknaden var för sig inom varje avtalsområde. Även med den lagstiftning som gäller tillsvidareanställning är arbetsbrist ju alltid ett skäl för att ett jobb upphör. Vi ser massor av sådana exempel — det går 153 000 människor arbetslösa nu, Sten Svensson. Alla dessa har skilts från sina jobb, trots den här lagstiftningen, som man påstår skall vara alldeles omöjlig att använda på arbetsmarknaden. Det här förslaget är naturligtvis en beställning från de intressenter som Sten Svensson så troget tjänar, arbetsgivarna, som vill få en möjlighet att slippa ifrån att löntagarna lägger sig i verksamheten. Utifrån den utgångspunkten är det klart att Sten Svensson arbetar duktigt. En sak skall vi vara fullständigt på det klara med: När vi får en majoritet av socialdemokrater här i kammaren — jag upprepar detta, eftersom det är viktigt — kommer vi att lagstiftningsvägen återinföra löntagarnas möjligheter att fortsättningsvis via sina organisationer påverka lagen.

Herr talman! Lars Ulander fortsätter att motarbeta och angripa varje initiativ för att liberalisera de här lagarna. Lagen är ju när det gäller anställningsskyddet så utformad att de som redan har arbete har fått ett ökat skydd, medan de som är arbetslösa har försatts i en än mer ogynnsam situation över tiden. De bestämmelser som finns och de avtal som har tillkommit på större delen av arbetsmarknaden innebär att trösklarna in på arbetsmarknaden har höjts. Ingen vill ifrågasätta skyddet för dem som har en anställning i dag — den uppfattningen har jag gett uttryck för två gånger tidigare här i debatten. Vad saken gäller — och det vill jag slå fast — är att skydda dem som är arbetslösa. Och det är här som det verkligen brister i den annars så omtalade solidariteten. De avtal som har tillkommit har fått en sådan utformning — jag har nyss visat på exempel — att man hämmat inslussningen på arbetsmarknaden. Och den uteblivna tillämpningen i stor skala av dessa avtal bekräftar att man måste göra en ändring så att dessa restriktioner och spärrar in på arbetsmarknaden tas bort. Det är det saken gäller. Jag skall avsluta med att citera Valter Åman, som inte torde vara obekant för Lars Ulander. I en artikel i GT citerar Gunne Jacobsson ett brev som han har fått från Valter Åman. Valter Åman har tackat för ett brev som artikelförfattaren har skrivit till honom och fortsatt på följande sätt: ”Efter allt som skrivits och sagts om Åmanlagarna så borde folk förstå min synpunkt att dessa måste prövas i verkligheten innan de kan bedömas slutgiltigt. Man kan nämligen inte formulera lagar som skall täcka småföretag och jättekoncerner, olika verksamhetsområden såsom teatrar, tidningar, skogshantering, byggnadsindustri, sjöfart m.m. Det var från dessa utgångspunkter som en mängd väsentliga punkter i lagarna gjordes dispositiva, men jag har intryck av att det saknats flexibilitet härvidlag. Förargad har jag blivit över att den dåvarande regeringen ändrade vårt förslag beträffande provanställning. Vi hade föreslagit att tidigare praxis skulle gälla inte minst med hänsyn till att de starka fackliga organisationerna kan beivra påtagliga missbruk. Ändringen var märklig då vår utredning var enhällig på denna punkt.” Jag vill påpeka att det i utredningen ingick fyra arbetstagarrepresentanter och en arbetsgivarrepresentant. Vi skall vara beredda att rätta till det som har gått snett för att göra utvecklingen mer flexibel och underlätta för dem som är arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Det menade Valter Åman, och det menar vi också.

Herr talman! Regeringens förslag till förändringar i lagen om anställningsskydd, att införa generellt tillåten provanställning och tillfällig anställning vid arbetsanhopning, är, som det redan har sagts, en utmaning mot hela arbetarrörelsen. Som också redan har sagts: Förändringarna är åter ett exempel på hur regeringen har utfört ett beställningsarbete åt Svenska arbetsgivareföreningen. Provanställningen måste ses mot bakgrund av kravet att alla skall ha ett arbete. Alla partier säger sig sträva efter detta, men man kan inte se det i den borgerliga politiken — där är det bara en läpparnas bekännelse. Arbete åt alla i dagens läge kan förverkligas bara genom att man skaffar flera jobb och nya jobb. Provanställningen kommer att skapa endast en marginell ökning av jobben, och man kan fråga sig hur de jobben kommer att vara beskaffade. Det krävs en planerad och målmedveten satsning på näringspolitiken och helt nya utgångspunkter för sysselsättningspolitiken. Och den enda fram 8 Riksdagens protokoll 19811/82:85-87 gångslinjen i dag är att skapa 100 000 nya, samhällsnyttiga arbeten under en treårsperiod och nu satsa på att skapa 100 000 nya industrijobb under en tioårsperiod. Menar man allvar med talet om arbete åt alla, måste man också väga in de teknologiska förändringarna och anpassa t.ex. arbetstiderna till dem. Det är alltså dags att besluta om en nedtrappning till sex timmars arbetsdag. Lagen om anställningsskydd tillkom efter flera årtiondens facklig och politisk kamp. Den är inte fullkomlig, men den är ett skydd mot arbetsköparnas mest hänsynslösa tilltag. Den ger också ett visst mått av trygghet, men lagen bygger i grunden på arbetsköparnas rätt att bestämma var och hur mycket jobb som skall finnas. Vpk var när lagen antogs kritiskt på många punkter, bl.a. mot att lagen inte mer ingrep i arbetsköparnas maktfunktion. När nu regeringen och utskottet föreslår riksdagen att provanställningar skall tillåtas är det ett uttryck för den borgerliga människosynen: den mänskliga arbetsinsatsen är en vara på marknaden — vilken vara som helst, som kan köpas och säljas. Det borgerliga människovärdet i arbetslivet utgår från tillgång och efterfrågan samt lönsamhet — om det är lönsamt i fråga om kortsiktiga vinster. Eftersom provanställningar främst riktar sig till ungdomen, innebär regeringens förslag att ungdomens öde skall avgöras av marknaden. Arbete är ingen rättighet. Däremot är det en grundläggande rättighet för alla socialister att ha ett arbete. Och det finns i samhället plats för en arbetsinsats. Jag kan ge exempel på hur marknaden fungerar. Om vi får en överproduktion av äpplen ett år, pressas priset väldigt hårt, så att man kan sälja äpplena. Eller också sorteras de äpplen ut som inte är bra, och man säljer alltså de bästa. De andra får ruttna bort. Med ungdomen händer i dag samma sak. Lönerna pressas ner. Tag LO-SAF-avtalet som ett exempel! Genom provanställningar kommer arbetsköparna att få ytterligare ett utsorteringsinstrument. Det blir de bästa på marknaden som får arbete. Resten får så att säga ruttna bort. Visserligen packas de här äpplena om på marknaden, så att de inte ruttnar så fort, dvs. ungdomar får i dag beredskapsarbeten och en och annan provanställning. Men det är i stort sett en förruttnelse som man ger arbetskraften i dag. Det luktar illa — det är ett ruttet inslag. När Sten Svensson säger att tröskeln för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är för hög, kan man ju svara att enligt det här förslaget blir den tröskel som hindrar dem att komma ut från arbetsmarknaden för låg. Det är just där som utslagningsmekanismen är farlig. Förhoppningsvis kommer riksdagen om en stund att avvisa regeringens förslag. Om den inte gör det, instämmer jag helhjärtat i Lars Ulanders löfte, vi får väl kalla det så, att beslutet naturligtvis skall rivas upp, om borgarna hamnar i minoritet efter valet. Det här förslaget måste avvisas, för det ger inte nämnvärt fler jobb. Det är andra åtgärder, förbättringar av lagen, som behövs i stället: 1. Man måste införa obligatorisk arbetsförmedling för att minska utsorteringen av arbetskraft. Man bör också, som vpk har föreslagit, införa en ungdomsgaranti och ta ansvar för alla ungdomars arbete. Det kan handhas av arbetsförmedlingarna, som då får en klar och bra status. Då kommer man inte att arbeta så att säga i det tomma, utan man kommer att ha en meningsfull sysselsättning på arbetsförmedlingarna. 2. Nya regler bör införas, så att man kan utnyttja främjandelagen och därmed placera handikappade på arbetsmarknaden. 3. De fackliga organisationerna ges vetorätt mot arbetsköparnas åtgärder i vad gäller permittering, avsked och nedläggning av företag eller delar av företag. 4. Ingen skall få avsked på grund av deltagande i strejk. Lagen om anställningsskydd misskrediterar i dag strejkande. 5. Anställda ges rätt till full lön från första permitteringsdagen. I motion 330 till föregående års riksmöte krävde vpk just detta. Vi vet hur vårt näringsliv ser ut i dag. Man driver verksamhet för vinst. Man tar inte särskilt stort ansvar för de anställda. Så fort vinsterna kommer i fara permitteras de anställda. Kapitalägarna undandrar sig då ansvaret och överlastar det på samhället och A-kassorna. Det betyder att den som permitteras skall ha permitteringslön från första dagen. Det finns exempel på det i Europa. Det är naturligtvis ett viktigt och bra krav. Annars kan man, som man nu gjort, laborera med korttidsvecka. Man kan också enligt en AD-dom se till att den femte semesterveckan för en del inte blir vad den var avsedd att vara. Med anledning av vår motion 330 framställer jag ett särskilt yrkande, som har utdelats till kammarens ledamöter, med en lagtext som tillgodoser dessa krav. Yrkandet har lydelsen: än två veckor i följd eller sammanlagt mer än 30 dagar under samma kalenderår, har rätt till lön och andra anställningsförmåner för överskjutande permitteringstid, såvida ej permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller annars till sin natur icke sammanhängande. till lön och andra anställningsförmåner för permitteringstiden, såvida ej permitteringen är en följd av att arbetet är eller annars till sin natur icke samman Regeringens krav i proposition 1981/82:71 måste alltså i dess helhet avvisas. Det har vpk föreslagit i motion 160. I reservation 1 tillstyrks vårt yrkande, och därför instämmer jag i yrkandet om bifall till reservationen i denna del. I reservation 1 tillstyrks däremot inte de vpk-krav i fem punkter som jag nu har räknat upp. Jag yrkar därför bifall till motion 160. Det är bara att med ett visst beklagande konstatera att SAP tydligen inte vill förbättra lagen om anställningsskydd utom när det gäller permitteringsreglerna. Man har emellertid chansen att vid voteringen instämma i vårt yrkande med anledning av motion 330, vilket innehåller ett förslag till lagtext. Herr talman! Till sist är det bara att registrera att regeringens förslag till provanställning visar denna omänskliga människosyn. Som jag och vi socialister ser det visar man ett förakt för människan genom att släppa fram ytterligare ett utsorteringsinstrument ovanpå alla andra. Även om en provanställning skulle ge en marginell ökning av sysselsättningen, är de negativa effekterna så stora och allvarliga att en provanställning aldrig kan accepteras. För den borgerliga politiken är inte ”arbete åt alla” ett allvarligt politiskt mål. Därför blir valet för dem som finns utanför arbetsmarknaden i dag egentligen att vara arbetslös eller provanställd. Det är inget tilltalande val. Det krävs andra åtgärder än att införa provanställning. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 samt till motion 160, och motion 330 enligt det särskilda yrkande som är utdelat. Vidare yrkar jag bifall till motionerna 1084 och 295.
Herr talman! Några synpunkter på det som har sagts hittills i debatten. Lars Ulander började med att erinra om hur det gick till när utredningen avbröt sitt arbete. Jag trodde faktiskt att han ville glömma bort detta, eftersom det knappast är något ärorikt förflutet i den socialdemokratiska historien. Skälet var att regeringen lät meddela att vi skulle lägga fram förslag på detta område, dvs. införa i lag rätten till provanställning. När man fick reda på det bröt man upp från utredningsarbetet. Det är till att vara prinsessan på ärten, skall jag säga! Blir det så i fortsättningen, Lars Ulander, att om ni inom socialdemokratin inte får som ni villi alla utredningar, träder ni ut ur utredningsarbetet? Är det på de premisserna som utredningsarbetet skall pågå i fortsättningen? Lars Ulander tar också upp frågan om samspelet mellan vad som står i lag och i avtal. Det är riktigt att man beträffande så gott som alla arbetsrättsliga lagar förutsätter att de kan eller skall kompletteras med avtal. Men på de centrala punkterna ger lagstiftningen en vägledning om vilken ordning som skall gälla för den händelse avtal inte träffas. Det var ingalunda så att man utgick ifrån att provanställning inte skulle förekomma när man 1974 stiftade denna lag. Tvärtom gjorde man i förarbetena uttalanden om detta, men det överlämnades till parterna att träffa avtal utan någon vägledning av lagstiftningen. På den punkten är detta ett undantag. I annan arbetsrättslig lagstiftning är det klart utsagt vad som gäller om avtal inte träffas. Och avtal och lagstiftning är verkligen samspelta och drar i samma riktning. Lars Ulander säger att utsorteringsproblemet blir större. Enligt honom ökar utslagningen på arbetsmarknaden, när det nu ges möjligheter till provanställning på hela arbetsmarknaden. Lars-Ove Hagberg säger t.o.m. att samma omänskliga syn på arbetskraften som finns i avtalen — jag förmodar i alla fall att det var så han menade — nu skall skrivas in i lag. Är, Lars Ulander, erfarenheten av avtalen på dessa punkter att utslagningen har ökat? Är det för att möjliggöra ökad utslagning som de flesta organisationer på arbetstagarsidan har accepterat avtal om provanställning? Jag har faktiskt högre tankar än så om de anställdas organisationer. Jag tror inte att de skulle gå med på någonting sådant. Försök, Lars Ulander, förklara för mig och gärna för alla andra hur det som accepteras i avtal kan bli så vederstyggligt när det skrivs in i lag! I den s.k. Åmanutredningen förutsattes dessutom att möjligheten till provanställning skulle öppnas i lag. Förslaget stöddes av LO:s och TCO:s representanter i utredningen. Det stöddes också av organisationerna när de i remissomgången yttrade sig över lagstiftningsförslaget. Försök, Lars Ulander, förklara för mig och gärna för alla andra hur det som 1973 var en av organisationerna omhuldad åsikt mindre än tio år senare kan bli ett angrepp på fackföreningsrörelsen! Till yttermera visso har socialdemokraten och förre TCO-ordföranden Valter Åman, som då var ordförande i utredningen, hållit fast vid sin åsikt att detta är en så central fråga att rättigheten till provanställning bör skrivas fast i lag. Förklara, Lars Ulander, för mig och gärna för alla andra hur den gamle hedervärde socialdemokraten och förre TCO-ordföranden då och senare skulle kunna göra sig skyldig till något som är ett angrepp på fackföreningsrörelsen! Det är inte trovärdigt att lägga upp debatten på det viset. Vi har vidare tagit de avtal som finns på tjänstemannaområdet och t.ex. transportområdet som utgångspunkt när vi har utarbetat lagförslaget på denna punkt. Vi har alltså i lag kodifierat vad parterna på arbetsmarknaden har accepterat i avtal. Så några ord om permitteringsrätten. Som jag sade i mitt anförande är det obegripligt att man från socialdemokratiskt håll lägger så stor vikt vid att ett förslag om just permitteringsrätten saknas att man inte alls vill vara med och diskutera övriga lagstiftningsfrågor. För det första finns det inget som helst samband. Man bör kunna diskutera kvaliteten på äpplen för sig och kvaliteten på päron för sig. För det andra kunde det mycket väl ha funnits ett sådant förslag, om inte socialdemokraterna och LO hade brutit upp från utredningen. Det finns anledning att låta det komma till allmänhetens kännedom att det i utredningen fanns ett långt framskridet förslag, som ett par tre månader senare hade kunnat se dagens ljus i betänkandetrycket, om utredningen hade fortsatt. Man skulle kanske, Lars Ulander, för alla dem som nu riskerar att bli permitterade tala om att det inte kom fram något sådant förslag, därför att man från socialdemokratiskt håll ville göra en politisk poäng av och skapa litet buller och bång kring att man bröt upp från utredningen. Att sedan komma och säga att det inte finns något förslag på den punkten i propositionen, när man själv har förorsakat att utredningen inte kunde slutföra sitt arbete, är att vara väl fräck i sin uppläggning. Sten Svensson har överräckt litet rosor och även litet ris. Rosorna får väl stå där till glädje för vem som vill. Det är riset jag skall kommentera. Jag har litet svårt att hänga med i Sten Svenssons resonemang. Det är egentligen bara en punkt som jag vill ta upp, och det är hans påstående att jag skulle ha utlovat 100 000 jobb efter den 1 april i år. Jag kan inte gå i god för allt vad tidningarna skriver, men jag vet vad jag har sagt. Jag har sagt att jag refererat till att småföretagens organisationer har utlovat att en nyrekrytering i den storleksordningen skulle bli verklighet, om man fick möjlighet att provanställa. Jag har här i kammaren och vid flera andra tillfällen uttryckt mycket stor skepsis till de beräkningarna. Jag tror fortfarande inte ett ögonblick på att detta skulle bli fallet, men jag vill gärna bli överraskad i positiv riktning. Vad jag sade vid det tillfälle som Sten Svensson åberopar var, att om en tiondel av det som småföretagarorganisationerna har utlovat infrias, kommer jag att bli utomordentligt tillfredsställd. Därifrån kommer, Lars Ulander, de 10 000 jobben. Jag prutar alltså 90 26. Och skulle de 10 000 jobben komma till stånd är det utomordentligt glädjande. Min inställning har varit — och den har jag tidigare redovisat här som svar på frågor m.m. — att om en lagändring på den här punkten ger en enda pojke eller flicka jobb som annars inte skulle ha fått ett jobb, så är ändringen motiverad, därför att den inte försämrar tryggheten för den som redan har arbete. Det är en tillräcklig grund för mig för att jag skall föreslå att riksdagen i lag slår fast det som redan finns tillämpat i avtal.
Herr talman! Ingemar Eliasson kommer in på utredningen som sprack. Vi har ju en tradition i detta land som innebär att vi först utreder, sedan går till prövning och slutligen lägger fram förslag till beslut. Det är den vanliga gången, som är beprövad och accepterad. Men vad hände med denna utredning, som jag påstår tillkom av rent taktiska skäl? Jo, den 6 oktober 1981 — när utredningen satt och arbetade för att föra fram förslag, som regeringen skulle få pröva — går statsministern upp med sin regeringsförklaring och säger att regeringen senare kommer att lägga fram förslag om vidgad rätt till provanställningar inom ramen för en ny lag om anställningsskydd. Han går alltså ut och berättar för riksdagen och för svenska folket — innan man har sett något som helst förslag från den utredning som man själv har tillsatt — att man har beslutat att göra en förändring och att försämra den lagstiftning som finns. Tycker då statsrådet Eliasson att det är anständigt och att man kan kräva att folk skall sitta i en utredning och fortsätta att utreda saker, när de vet att regeringen totalt struntar i vad de kommer fram till och redan har bestämt vad som skall göras? Skyll nu inte på utredningen för att det inte har lagts fram förslag om permitteringsfrågorna! Hade det funnits den minsta ambition hade det självfallet funnits ett sådant förslag i denna proposition. Men det har naturligtvis inte funnits någon sådan ambition — när det är fråga om förbättringar för löntagarna lägger man inte fram några förslag. Man får nämligen inga signaler, som det uttrycks, från näringslivet och Arbetsgivareföreningen. Sedan kom arbetsmarknadsministern in på detta med Åman. Lägg honom åt sidan! Han var i och för sig ordförande i en utredning i början av 1970-talet. Han har sedan dess inte varit verksam i arbetslivet i någon större utsträckning. Nu försöker man hänga upp hela diskussionen på en gammal avdankad landshövding. Jag tycker litet synd om Valter Åman. Här går hans gamla organisation, TCO, ut och säger att regeringen gör sig skyldig till övergrepp. Vad gör man då? Jo, man tar inte TCO:s synpunkt ad notam, utan man säger att en gammal TCO-ordförande har den här uppfattningen. Någon sade också tidigare i debatten att den här lagstiftningen enligt Valter Åman skulle prövas i verkligheten. Ja, den har prövats i verkligheten sedan 1974, och den har inte visat sig vara för stark, utan kanske i stället för svag. Det man nu gör från regeringens och utskottsmajoritetens sida är emellertid att försöka försvaga det hela. Jag har en känsla av att statsrådet har väldigt litet kunskaper i ämnet, när han måste hänga upp sitt resonemang på den här typen av argument. Och detta med fräckhet i uppläggningen — svälj det, herr statsråd!

Herr talman! Det är naturligt att man hajar till, då man på första sidan i en av Stockholmstidningarna den 13 februari läser följande: ”Vi genomlider den svåraste vintern under den här konjunktursvackan. Men vi är på väg upp igen. Tack vare ändrade Åman-lagar skall 100 000 unga få jobb efter 1 april, säger arbetsmarknadsminister Ingemar Eliasson i en kommentar till SCB-siffrorna som offentliggjordes igår.” Jag letade i flera andra tidningar, och motsvarande formuleringar fanns även där. Jag har också försökt finna en dementi i tidningarna. Först i dag har vi fått en dementi på det här uttalandet. I det sammanhanget vill jag säga att jag naturligtvis delar arbetsmarknadsministerns skepsis. Tiden har runnit ifrån oss. Propositionsarbetet har ju dragit ut på tiden, och det finns övergångsregler som gör att vi åtminstone när det gäller huvuddelen av arbetsmarknaden får vänta ganska länge innan den nya lagen får någon effekt. Efter den 1 april får framtiden utvisa vem av oss som har gjort den mest korrekta bedömningen. Men vi är överens på en punkt, som jag gärna vill understryka, och det är att man från näringslivet verkligen måste leva upp till de uttalanden som man har gjort. Jag vill allvarligt understryka näringslivets ansvar när det gäller att ställa upp på de punkter där man kan göra det. Och man kan ställa upp på hela den del av arbetsmarknaden som saknar kollektivavtal — där blir det ju fritt fram efter den 1 april. Men det blir mycket besvärligare, vilket jag belyste i mitt inledningsanförande, på den övriga arbetsmarknaden med hänsyn till att de kollektivavtal som tidigare har hindrat detta ligger kvar ända fram till årets slut.
Herr talman! Om man vänder litet på arbetsmarknadsministerns resonemang, så skulle den stora arbetslösheten i stort sett bero på att vi inte har provanställning. Det blir ju den logiska slutsatsen, eftersom regeringen inte i övrigt har varit nämnvärt offensiv när det gäller att lösa frågan om att skapa nya jobb. Vad är det för skillnad om det som finns i avtalen nu skrivs in i lag? frågar arbetsmarknadsministern. Men avtalen har tydligen inte heller gett några jobb. Om man gör dem till lag, får det ju ingen större effekt. Inte heller enligt Sten Svenssons tolkning får det här någon större effekt. Jag vet inte vilken effekt detta får i slutänden. Är det inte bara ett beställningsarbete från Svenska arbetsgivareföreningen för att man skall kunna utöka utsorteringsmekanismen, kunna välja och vraka? Det är väl det som blir effekten. Det är inte fråga om att skaffa några nya jobb. Det är ju så att arbetskraften är en vara. Det är också regeringens och arbetsmarknadsministerns uppfattning. Mot den bakgrunden och med tanke på den politik man för är det ju helt omänskligt att införa ett system med provanställningar och att göra det möjligt att sätta in folk vid arbetstoppar, som man säger. Vi har ju dessutom i dag en politisk miljö där Svenska arbetsgivareföreningen och dess underorganisationer av olika slag bedriver en skoningslös verksamhet för att i lönsamhetens namn ta ut det mesta möjliga av varje individ, varje människa. Sätter vi in detta i sammanhanget får vi se om inte resultatet blir just att en generellt tillåten provanställning — vilket blir följden efter ett tag — blir en effektiv utsorteringsmekanism. I det läget kommer ungdomarna, när de har det svårare än på många år, att få ytterligare en mekanism emot sig. Om förändringen ger ett enda jobb är arbetsmarknadsministern nöjd. Men han vill tydligen inte se baksidan av detta med provanställning — vad som kan ske, vad som kan vara skadligt. Skillnaden mellan lag och avtal är väl att när det är fråga om avtal finns det en facklig organisation som kan kämpa och förändra avtalet och se efter vad som händer. Men när det är fråga om en generell lagstiftning är det ju nästan omöjligt att förändra lagen — med en borgerlig majoritet i riksdagen naturligtvis. Detta är skillnaden mellan lag och avtal. Sedan kan givetvis, som jag ser det, flera av de här avtalen vara dåliga. Flera av demärt.o.m. mycket dåliga vad gäller provanställning, men detta kanske kan kompenseras genom en kampduglig fackförening som lokalt kan förhindra att man utnyttjar just provanställningen.
Herr talman! Först till permitteringsrätten. Lars Ulander beklagar att det fortfarande inte fanns förslag på den punkten i propositionen. I sitt förra inlägg kritiserade han att lagförslaget hade kommit till för snabbt. Nu begär han att vi skulle ha lagt fram ett lagförslag utan att ens ha en utredning i botten. Varför inte erkänna att det är så, Lars Ulander, att den möjligheten spolierades i och med att socialdemokraterna bröt upp från kommittén och att vi mycket väl hade kunnat ha ett förslag på den punkten, till fromma för dem som nu är permitterade eller riskerar att bli det? Jag tycker att det är en anständighetsfråga att upplysa medlemmarna om att läget är sådant. I stället för att argumentera i sakfrågan om huruvida provanställningen skall införas i lag eller ej säger Lars Ulander: Lägg Åman åt sidan. Vad är det för nedlåtande syn på en gammal hedervärd socialdemokrat, som gjort samhället stora tjänster? Om det nu är så, Lars Ulander, att jag har för dåliga kunskaper, kan då Lars Ulander — som vet — försöka besvara de frågor som jag har ställt? Hur kan det komma sig att det som är tillåtet och accepterat i avtal kan bli en utslagningsmekanism när man inför det i lag? Har Lars Ulander i själva verket samma syn som Lars-Ove Hagberg, att de här avtalen ger uttryck för en omänsklig syn på arbetskraften? Hur kan det komma sig att det som 1973 var omhuldat av de fackliga organisationerna nu anses vara så att säga ett grepp på fackföreningsrörelsen? Lars Ulander gav inga svar på frågorna. Jag tycker att vi kan förvänta oss att man klarar ut de begreppen, men det är naturligtvis svårt. Det finns inga bra svar. Om provanställning bör förekomma på arbetsmarknaden — och att så bör ske anser båda parter — då är det en så central fråga att den bör regleras i lag. Nu har Lars Ulander på det socialdemokratiska partiets vägnar, har jag förstått, utlovat att beslutet skall rivas upp, om socialdemokraterna skulle få diktera politiken i fortsättningen i landet. Men, Lars Ulander, varför stanna just här? Det finns ju möjligheter att backa ännu längre. Det här är inte första gången som anställningsskyddslagen debatteras i den här kammaren. Jag har ett gammalt gulnat klipp från 1962, då frågan diskuterades. Också på den tiden stod socialdemokrat mot socialdemokrat när det gällde frågan huruvida man skulle ha lag eller avtal. Då hävdade de som företrädde LO-linjen att man inte skulle ha en lag över huvud taget, och man motsatte sig de framstötar som kom från folkpartihåll om att det borde finnas en lag som förbjöd obefogad uppsägning. Då sade dåvarande LO-ordföranden: ”Det är till fördel både för parterna själva och för samhället i dess helhet om man håller sig till avtal i stället för till lag.” Det gällde hela anställningsskyddet. Det finns alltså möjligheter att gå längre tillbaka, Lars Ulander, om man vill börja riva upp det som är fastlagt i anställningsskyddslagen. Men varför inte säga som det är, att detta gäller en central fråga i anställningsskyddet och att det därför bör skrivas in i lagen? Anför i stället synpunkter på hur den lagparagrafen bör se ut, om Lars Ulander har några sådana!
Fru talman! Jag sade inte att denna proposition i och för sig kom för snabbt. Som den ser ut skulle den inte ha kommit över huvud taget, och därför kan man naturligtvis säga att den kom snabbt. Men jag vill hävda att den är ett hafsverk — det visade jag i mitt första inlägg. Arbetsmarknadsministern talar om att jag har en nedlåtande syn på Valter Åman. Det har jag naturligtvis inte. Men jag tycker att det är litet synd om Valter Åman — att han skall bli något slags slagträ i händerna på en regering som får sina signaler från Arbetsgivareföreningen. Jag tror i och för sig inte att han kan känna sig fullt tillfredsställd. Men å andra sidan vill jag säga: Lyssna i stället på vad TCO och LO säger i dessa frågor! Det kan inte vara väsentligt att lyssna på en f. d. landshövding som icke har deltagit i den här verksamheten sedan början av 1970-talet. Slopa det där resonemanget när det gäller Valter Åman! Jag tycker att det på något sätt är ojust mot en i sig hedervärd människa. Sedan säger man: Varför skall det vara tillåtet i avtal och inte i lag? Ja, det är väl bara det att arbetsmarknadsministern inte förstår den delen, nämligen att om det är tillåtet i avtal så har parterna möjlighet att påverka. Om man som i det här fallet för över reglerna enbart till lag och en stor del av arbetsmarknaden berörs av den, så har inte de fackliga organisationerna möjlighet att påverka. Det är alltså skillnaden. Men jag inser att det kan vara bekymmer när det gäller att förstå den här delen. Man skall kanske ha litet erfarenhet av detta för att förstå det. Arbetsmarknadsministern säger också: Varför stanna just här? Varför inte gå tillbaka till 1961? Ja, jag begriper inte vart den här diskussionen tar vägen. Men förmodligen är det någon teknisk diskussionsuppläggning som arbetsmarknadsministern har gjort. Vad som har hänt är ju att under 1970-talet förändrades en stor del av arbetsmarknaden genom att man gick in och lagstiftade på arbetslivsområdet. Den lagstiftningen kom ju från arbetarrörelsen. Det var det socialdemokratiska partiet, och naturligtvis också LO uppbackad av TCO, som drev de här frågorna. Då lekte faktiskt folkpartiet av och till litet radikalt och skulle hänga med. Men så fort folkpartisterna nu får en chans går de den andra vägen. Jag tycker inte alls att man skall gå tillbaka till 1961. Men vem är det som går tillbaka? Det är ju faktiskt den här propositionen som för tillbaka lagstiftningen till vad som gällde före 1974. Och att man icke följde den utredning som man nu tycker att vi skulle ha följt och som man nu värnar om — det beror naturligtvis på att arbetsmarknadens parter och det socialdemokratiska partiet, som då stod för propositionsförfattandet, var överens om att man skulle göra en förändring. Den är som sagt inte så rysansvärt stark, men att försämra den är ett övergrepp.
Fru talman! Avtal kan vara omänskliga, och avtal är många gånger omänskliga. Ta de avtal som tecknas för ackordsarbete i dag! Det är väl ingenting som fackföreningsrörelsen i och för sig har arbetat för, men man har varit tvingad att gå med på dem på grund av att arbetsköparna driver fram den utvecklingen. För att det är ett avtal behöver man väl inte försvara det och säga att det är bra — det har nog fackföreningsrörelsen många erfarenheter av. Här gäller det inte om det skall vara lag eller avtal, utan det gäller innehållet i det hela. Och denna lag har ett förskräckligt och utmanande innehåll. Vore innehållet bättre kunde man väl acceptera en lag. Arbetsmarknadsministern försöker diskutera formalia i stället för att ge ett enda hållbart argument för att det skulle bli fler jobb och inga andra bieffekter. Försök att se och erkänna att med den generella tillståndsdel som rör provanställningen kommer utsorteringen och utslagningen att öka. Det vet arbetsmarknadsministern. Erkänn att det också kommer att bli en armé av tillfällighetsarbetare som cirkulerar på grund av den typ av arbetsmarknad som kommer att skapas. Diskutera detta och försök se det problemet klart i stället för att diskutera om vi skall ha lag eller avtal!
Fru talman! Det är alldeles riktigt att de fackliga organisationernas möjligheter att påverka utformningen av provanställningsavtalen begränsas när de skrivs in i lag. Det sticker jag inte under stol med, det förhåller sig på det viset. Det har jag också uppfattat, Lars Ulander. Därför har vi tagit utgångspunkten just i de avtal som organisationerna själva har förhandlat fram. Ge mig nu den förklaring som jag för tredje gången ber om — om inte Lars Ulander kan replikera kanske någon annan kan ta upp frågan — varför avtal eller reglering av provanställning som tjänstemannasektorn accepterar i avtal kan bli en utslagningsmekanism när den skrivs in i lag. Hur kan det komma sig att det som Transportarbetareförbundet accepterar i avtal skulle vara ett angrepp på fackföreningsrörelsen när det skrivs in i lag? Lars Ulander ville inte gå tillbaka i historien på den här punkten, och jag kan förstå det. Den är faktiskt inte särskilt ärorik när det gäller lag om anställningsskydd. Redan 1957 motionerade ett antal folkpartister här i riksdagen om en lag mot obefogad uppsägning. Det förslaget motarbetades från socialdemokratiskt håll under många år. Några årtal att ta fasta på skulle kunna vara dessa: 1962, som jag nyss refererade till, tyckte man att det inte ens behövdes en utredning, än mindre en lag om anställningsskydd. 1972 tyckte man att det väl var bra med en lag om anställningsskydd liksom en lag som gav rätt till provanställning. 1982 tycker man att det är bra med en lag mot obefogad uppsägning, men man vill inte ha någon lag om provanställning. Sanningen är att socialdemokratin i den här frågan har fladdrat från ståndpunkt till ståndpunkt. Jag har en känsla av att det inte är Valter Åman vi skall tycka synd om, Lars Ulander. Jag tror det är Valter Åman som tycker synd om Lars Ulander.

Fru talman! I utskottet har företrädarna för de båda regeringspartierna liksom för moderata samlingspartiet varit ense om att den nuvarande anställningsskyddslagen bör ersättas med en ny som innehåller bl.a. de i denna debatt diskuterade reglerna om provanställning och anställning vid arbetstoppar. Enigheten gäller också i stort de andra nyheter som tillkommer iden nya lagen. Jag tänker på vad som i övrigt föreslagits om tidsbegränsade anställningar, t.ex. feriearbete, på de förändringar som görs beträffande skadeståndsreglerna och samordningen mellan anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Jag säger detta för att man av moderaternas reservationer till betänkandet kan få intrycket att moderaterna visserligen gått med på att byta ut anställningsskyddslagen mot en ny för att säkra de önskade bestämmelserna om provanställning och anställning vid arbetstoppar men därutöver har tagit avstånd från regeringens förslag. Socialdemokraterna och kommunisterna har gått till angrepp mot den nya lagen framför allt därför att den innehåller just de nämnda bestämmelserna om provanställning och anställning vid arbetstoppar. Jag har, fru talman, svårt att förstå den kritiken. Vad som händer på den avtalsreglerade sektorn på arbetsmarknaden är att man för in i lagen vad som i stor utsträckning redan har överenskommits genom kollektivavtal. Den nya lagen medför att man får den ordningen att grundläggande regler ges om detta genom en lag som täcker hela arbetsmarknaden, med möjlighet att avtalsvägen komma fram till modifieringar. Detta är ju den teknik som är gängse inom arbetsrätten; medbestämmandelagen är kanske det främsta exemplet. Socialdemokraterna har gjort ett stort nummer av att den nya lagen täcker hela arbetsmarknaden, dvs. att företag som står utanför kollektivavtalsförhållanden nu får rätt att anställa på prov eller för arbetstoppar. Socialdemokraterna menar att företag som så att säga avsiktligt undandrar sig att teckna avtal inte heller förtjänar att få utnyttja dessa anställningsformer. Men denna sektor av näringslivet är så pass stor att det knappast är realistiskt att tänka sig att den i sin helhet kan täckas av avtal. Här finns t.ex. de många små företagen, ensamföretagarna eller företag som enbart sysselsätter familjemedlemmar. Det är lätt att tänka sig att företag av den typen drar sig för att teckna avtal enbart för att t.ex. kunna tillfälligt anställa extra arbetskraft. För resten kanske avtalet inom branschen inte löser de aktuella problemen på företaget. Nu har Lars Ulander här i kammaren lovat en återgång till det som varit. Men först kanske han ändå något borde titta på vad lagen innehåller med tanke på den lilla eller obefintliga möda som socialdemokraterna lade ned på förslaget just i utskottsarbetet. Om de ser efter, borde också socialdemokraterna tillstå att regeringsförslaget faktiskt innehåller en rad regler som gynnar arbetstagarparten jämfört med 1974 års lag. Låt mig bara ta några exempel: den utvidgade företrädesrätten för visstidsanställda, arbetsgiva rens allmänna informationsplikt rörande alla slags visstidsanställningar— dvs. mycket mer än provanställningar och anställningar vid arbetstoppar —, arbetsgivarens utvidgade förhandlingsskyldighet i turordningsfrågor, som enligt förslaget skall kunna tas upp till central MBL-förhandling, samt den utvidgade skadeståndsrätten för korttidsanställda. Vad man kan fråga sig efter Lars Ulanders löfte — eller, om man så vill, hot — är: Är det detta som Lars Ulander ånyo vill försämra då han har skaffat en socialistisk majoritet, tillräckligt stor för att klara av det? Är det de förbättringar inom anställningsskyddslagen som kammaren förhoppningsvis om en stund beslutar om som Lars Ulander vill riva upp? Jag kan i sammanhanget inte låta bli att peka på att den socialistiska regeringen i Frankrike just i dessa dagar har skärpt reglerna för tillfälligt arbete och visstidsanställningar. Vad går nu dessa skärpningar ut på? Jo, längsta tiden för sådana anställningar fastställs till sex månader. Reglerna skall vidare, liksom hos oss, övervakas av länsarbetsnämnderna i landet. Precis som det föreslås av arbetsmarknadsministern skall facket få del av alla beslut om tillfälliga personalförstärkningar eller visstidsanställningar. Har reglerna överträtts, kan det leda till att arbetstagarna i fortsättningen skall ha den fasta anställningen. Detsamma kan bli följden enligt den nya anställningsskyddslagen. Man undrar om Mitterrand har talat med Ingemar Eliasson eller åtminstone lånat propositionen. Nu kommer naturligtvis invändningen att man inte kan jämföra med förhållandena i Frankrike på det här området, eftersom de är så annorlunda att varje förändring där förmodligen bara blir till det bättre. Men jag kan inte inse att en lag av den typ som i Frankrike i dessa yttersta dagar har tagits fram av en socialistisk regering och där vunnit fackföreningsrörelsens gillande i Sverige skall anses som en urgröpning av anställningsskyddet och ett slag mot den svenska fackföreningsrörelsen. På några punkter har moderaterna en avvikande uppfattning om den nya lagen, även om skillnaderna inte bör hårdras. Jag vill ändå vända mig mot några av Sten Svenssons uttryckssätt. Han återvänder väldigt ofta till uttrycket uppmjukning, och man får intrycket att det är en kungsväg till lösningen av en rad arbetsmarknadspolitiska problem. Vi får dock inte glömma bort — jag vill säga det inför kammaren — att det ändå är en trygghetslag som vi behandlar och skall besluta om. Man kan hålla med om att skolelevernas arbetsrättsliga ställning behöver övervägas på nytt, bl.a. till följd av utgången av några mål i arbetsdomstolen. Vi noterar att arbetsmarknadsministern har samma mening och att han avser att låta en särskild arbetsgrupp se över dessa frågor och undersöka om det snabbt går att komma fram till en lösning. I annat fall får lagstiftning tillgripas. Vi tycker att det är rimligt att avvakta utfallet av arbetsgruppens verksamhet. Därför har vi inte ställt oss bakom moderaternas krav att en av dessa arbetsrättsliga frågor skall avgöras redan nu. Det förefaller rimligt att få en samlad lösning av dessa problem. De nya lagreglerna medger att vid anställning för arbetstoppar en och samma person kan anställas i en eller flera perioder under sammanlagt högst sex månader. Till detta har kopplats den begränsningen att anställningen eller anställningarna skall ske inom en tidsram av två år. Moderaterna vill ha bort tvåårsregeln. De menar att regeln är för trubbig. Men vad det här gäller är att skapa ett regelsystem för tillfälliga arbetsanhopningar, som på en gång är lätthanterligt och förebygger möjligheter till missbruk. Sexmånadersregeln och tvåårsregeln skall med andra ord balansera varandra och är sålunda oskiljaktiga. Tar man bort tvåårsregeln minskar möjligheterna att inskrida mot missbruk av denna anställningsform. Från moderat håll begärs vidare en översyn av begreppet saklig grund. Motiveringen är kortfattad, både i partimotionen och i reservationen. Det talas om ”ensidig” rättstillämpning och ”mer nyanserad avvägning av arbetsgivaroch arbetstagarintressena”. Kritiken mot rättstillämpningen diskuteras ingående i propositionen. Jag kan i och för sig hänvisa till vad som sagts där. Anställningsskyddslagen vill skydda de anställda mot obefogade uppsägningar och avskedanden. Är moderaterna ute efter att man skall ge avkall på just den principen? Jag ställer den frågan mot bakgrund av att det i domar i arbetsdomstolen, särskilt under de första åren efter anställningsskyddslagens ikraftträdande, finns en hel del exempel på övertramp från t.ex. ett antal arbetsgivares sida. Vad sedan gäller moderaternas reservation om turordningsreglerna, som går ut på att arbetsgivaren i viss omfattning skall ha möjlighet att rucka på lagens regler, vill jag bara konstatera att dessa regler bygger på huvudprincipen att den som sist anställts blir den som först får gå. Denna princip har väckt stöd bland arbetstagarna själva och upplevs av dem som rättvis. Ingen bestrider dock att det vid driftsinskränkningar ibland kan visa sig nödvändigt att göra avsteg från principen. Detta innebär dock inte att en eller flera av arbetstagarna på företaget går miste om den företrädesrätt till fortsatt anställning som lagen ger. Sådana avsteg bör göras av arbetsgivarna och de fackliga organisationerna i samråd, inte genom diktat. Jag kommer så över till den sista av de moderata reservationerna, den som gäller övergångsbestämmelserna eller närmare bestämt om de nya lagreglerna om provanställning och anställning vid arbetstoppar tar över vad som överenskommits i det kollektivavtal som fortsätter att löpa till årsskiftet. Det hade varit önskvärt att kunna ge ett entydigt svar på denna rättsfråga. Men här föreligger en komplicerad situation, där man har att göra med avtal med sinsemellan olika regleringar av dessa frågor. Än ger avtalsreglerna från arbetsgivarsynpunkt sämre möjlighet än lagen, än ger de bättre möjligheter. Utskottet har därför liksom regeringen stannat för att giltigheten av de icke utlöpta avtalen får bli en tolkningsfråga från fall till fall för att i sista hand få avgöras av domstol. I moderaternas partimotion görs en analys av vad som kan tänkas hända efter lagens ikraftträdande den 1 april. Analysen mynnar ut i att kollektivavtalsbundna företag kommer att dra sig för att ställa frågan på sin spets och föredra att följa avtalens regler om provanställning och anställning vid arbetstoppar så länge avtalen gäller. Vad som skall ske i det nya avtal som skall gälla från 1983 blir en förhandlingsfråga. Om den analysen i moderaternas partimotion är riktig, bryter den udden av den socialdemokratiska kritiken. Det blir ju, i varje fall till att börja med, inga förändringar på den kollektivavtalsreglerade delen av arbetsmarknaden. Här har regeringen och mittenpartierna låtit respekten för parternas avtal vara vägledande. Men oavsett hur det förhåller sig med de nya reglerna om provanställning och anställning vid arbetstoppar och deras möjligheter att slå igenom på den kollektivavtalsreglerade sektorn, kommer de nya reglerna att omedelbart bli tillämpliga vid de företag som saknar avtal eller visserligen har avtal men där de här frågorna är oreglerade. Som påpekats i utskottsskrivningen är det i stor utsträckning fråga om de mindre företagen. Kraven på förändringar i anställningsskyddslagen när det gäller dessa anställningsformer har i stor utsträckning motiverats med att den nuvarande lagen i praktiken helt har utestängt dessa företag. Jag kan som exempel peka på att i vårt betänkande redovisas en motion med Sten Svensson som första namn. I motionen, som är från förra året, begärs att anställningsskyddskommitténs arbete skall påskyndas så att förslag om generell rätt att provanställa arbetstagare under 25 år kan läggas fram under år 1981. I den motionen framhålls att det är just de mindre företagen som har olägenheter av den nuvarande lagen. I vårt betänkande har också behandlats några motioner från förra riksmötet och från allmänna motionstiden i år som har anknytning till anställningsskyddsfrågorna. Jag går inte in på dem här utan hänvisar till vad som anförts i betänkandet. På ett par punkter har utskottet gjort smärre jämkningar i propositionens lagförslag. Den ena punkten gäller möjligheterna att med kollektivavtalsregler ersätta vad som gäller enligt lagen. Utskottet föreslår en viss vidgning när det gäller tidsbegränsade anställningar. Syftet med denna jämkning är helt enkelt att vissa samrådsförfaranden, t.ex. inom byggnadsbranschen, som fungerat under lång tid skall kunna fortsätta som hittills. Den andra mindre förändringen gäller den företrädesrätt till återanställning som även arbetstagare med säsonganställning kan tjäna in. Utskottet vill markera att den företrädesrätten enbart gäller ny säsonganställning. Bakgrunden till förtydligandet är att säsonganställda tjänar in sin företrädesrätt redan efter sex månader, medan motsvarande tid för andra anställda är ett år. På riksdagens bord ligger dessutom en rättelse av rent teknisk art av ett misstag som kommer att rättas till då kammaren beslutar under punkt 16 i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Fru talman! Utskottets flertal är, som jag inledningsvis sade, enigt om behovet av att ersätta den nuvarande anställningsskyddslagen med en ny, medan socialdemokraterna vill avvisa förslaget om den nya lagen. Egentligen är det följdriktigt. Socialdemokraterna har gjort motstånd inte bara mot det här reformförslaget utan mot förslagen om en rad vitala arbetsrättsliga lagar under 1970-talet. Jag skall inte uppta kammarens tid med att tala om vilka de är — Lars Ulander vet säkert vad det handlar om. När moderaterna på vissa punkter som jag berört velat ha en ändrad utformning av den nya lagen och regeringspartierna inte har gått dem till mötes har den ovanliga situationen uppstått att utskottsmajoriteten utgjorts enbart av företrädarna för regeringspartierna. Socialdemokraterna har nämligen, som redovisats i betänkandet, lagt ned sina röster vid de omröstningar som förekommit. Socialdemokraternas agerande kan kanske synas konsekvent. Men detta harlett till att folkpartiet och centerpartiet i utskottet ensamma fått slå vakt om t.ex. de viktiga turordningsreglerna som moderaterna vill ändra i förhållande till vad som gäller i dag. Vi gör det gärna. Den debatt som förs i dag om provanställningar och arbetstoppar får inte undanskymma det faktum att den nya lagen oförändrat bevarar den enskilde arbetstagarens anställningsskydd och värnar om det betydande framsteg som 1974 års lag utgjorde för de anställdas trygghet i arbetet. För mig som företrädare för folkpartiet är det självklart att hålla fast vid de grundläggande principer som lagens bestämmelser om anställningsskydd vilar på. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets betänkande nr 11 på alla punkter med det tillägg jag nyss nämnde.

Fru talman! De kollektivavtal som finns på arbetsmarknaden — det gäller den större delen av arbetsmarknaden — har fått en sådan utformning att det inte blivit några provanställningar att tala om. Detta har i sig varit ett skäl för regeringen att framlägga förslag till de lagändringar vi nu diskuterar. De här avtalen kommer, Elver Jonsson, att ligga kvar till årets slut. Det har Elver Jonsson insett. Han bekräftade i sitt inlägg alldeles nyss att det blir på det sättet. Då uteblir effekten av lagändringen på den större delen av arbetsmarknaden. Jag har tidigare citerat några avtal. Jag kan fylla på med en protokollsanteckning i installationsavtalet mellan Elektriska arbetsgivareföreningen och Svenska elektrikerförbundet. Där heter det: ”Parterna är överens om att ovanstående bestämmelse skall förstås på sådant sätt att provanställning är undantag och icke regel. Provanställning skall dock kunna förekomma t.ex. i sådana fall då den tilltänkta anställningen är av specialistnatur eller då prövotid är befogad med hänsyn till eventuella svårigheter beträffande anpassning till arbetslivet.” Jag vill, fru talman, konstatera att avtalen är så utformade att de innebär höga trösklar in på arbetsmarknaden. Dessutom har den fackliga organisationen lokal vetorätt. I en sådan situation är det många företag som drar sig för att utnyttja de små möjligheter som dock finns i avtalen. Därför har tillämpningen av avtalen uteblivit. Det bekräftar riktigheten av vad jag har sagt tidigare, att om vi skall få en effekt över hela arbetsmarknaden måste vi ta den bestämmelse som vi har föreslagit i reservation 7, nämligen att lagen träder i kraft över hela arbetsmarknaden på en gång efter den 1 april med verkan på samtliga arbetsplatser. Då blir det möjligt att i någon utsträckning infria de förhoppningar som arbetsmarknadsministern gav uttryck för då han lovade 100 000 nya jobb. Om hans regeringsunderlag, folkpartiet och centern här i kammaren, vill hjälpa arbetsmarknadsministern att få bättre fart på anställningarna, är det lämpligt att de stöder den moderata reservationen.

Fru talman! Elver Jonsson upprepade detta med att socialdemokraternas steg hade varit vingliga då det gällt frågor inom arbetslivsområdet. Sluta med det talet! Det är helt oriktigt. Svensk arbetarrörelse har i god samverkan med fackföreningsrörelsen drivit frågan om demokrati i arbetslivet, om tryggheten i anställningen, om facklig förtroendeman etc. Folkpartiet har haft den något underliga inställningen att när regeringen har varit socialdemokratisk har man varit hyggligt med, men så fort det blev en annan konstellation — från 1976 och framåt — blev det tvärstopp för all reformering av arbetslivet. Man har i stället varit framme och petat i olika ting och försämrat för arbetstagarna. Jag skulle än en gång vilja läsa upp ett avsnitt från uttalandet av LO och TCO. De säger: ”Huvudargumentet är att vissa arbetsgivare saknar kollektivavtal och därmed möjlighet att provanställa. Både LO och TCO anser att detta är ett mycket egendomligt argument av bl.a. följande skäl: Förslaget innebär att regeringen medvetet offrar anställningsskyddet för stora grupper löntagare för att tillgodose kraven från arbetsgivare, som inte godtar reglerna om att arbetsförhållanden skall vara kollektivavtalsreglerade. Den föreslagna förändringen kommer att leda till en ökad uppdelning på arbetsmarknaden. Unga, välutbildade och i övrigt attraktiva arbetstagare gynnas på bekostnad av äldre och handikappade, som kommer att få det svårt att erhålla arbete och fast anställning. Utslagningsoch utsorteringstendenserna förstärks.” Tror inte Elver Jonsson att arbetsmarknadens parter, huvudorganisationerna, begriper vad arbetsmarknadsdepartementet har skrivit i en proposition och kan värdera det i förhållande till den tidigare lagstiftningen? Att insinuera något annat är, tycker jag, en oförsynthet som skall påtalas. Sedan frågade Elver Jonsson mig om det var ett hot eller ett löfte att vi skall återföra lagstiftningen på detta område. Det är ett löfte. I varje fall tar fackföreningsrörelsen det som ett löfte.

Fru talman! Lars Ulander undvek att kommentera de klara förbättringar som jag i mitt inledningsanförande påvisade att lagen har från arbetstagarsynpunkt. Jag räknade upp fyra saker. Och jag upprepar min fråga om Lars Ulander tycker att det här handlar om förbättringar och om han i så fall är beredd att riva upp också de förbättringarna. Nu säger Lars Ulander med samma patos som i tidigare inlägg att socialdemokratin naturligtvis alltid har drivit arbetsrättsliga frågor och frågor som har legat i löntagarnas intresse. Ja, det har den gjort men inte riktigt alltid. Tyvärr är undantagen litet för många. Det finns en rad arbetsrättsreformer som har möotarbetats av socialdemokratin och av Lars Ulander. Låt mig nämna 1979 års lag om jämställdhet i arbetslivet, 1978 års föräldraledighetslag och lagen från början av 1970-talet om styrelserepresentation för de anställda i företagen. Dessa viktiga lagar bland andra bekämpades länge av socialdemokraterna, men efter opposition bland både liberalt fackligt aktiva och politiskt engagerade ändrade man sig. Den ändrade inställningen står socialdemokraterna också fast vid. Men det klingar litet illa när Lars Ulander utmålar att allt gott har kommit från socialdemokratiskt håll och allt ont från de borgerliga partierna. Sten Svenssons kritik mot ingångna och gällande avtal tycker jag är litet oförblommerad. Jag sade att respekten från mittenpartiernas sida för de ingångna avtalen har tagit över. För att resonera vidare om detta kan man fråga hur det blir med de avtal som fortfarande gäller, då lagen träder i kraft. Det smidigaste sättet att lösa problemen är naturligtvis att parterna omförhandlar. Om den vägen inte visar sig framkomlig och det går som moderaterna befarar, dvs. att avtalen fortsätter att tillämpas, så får man väl acceptera att företagen övergångsvis — det rör sig ju om en kort tid — får leva vidare med vad de tidigare har förhandlat sig fram till. Kvar står ändå det faktum att de nya reglerna är tillämpliga fullt ut för de företag som i dag inte har möjlighet att använda sig av dessa anställningsformer. Det är, som jag påpekade i mitt tidigare anförande, just dessa företag, dvs. de små företagen, som man alltid har ömmat för. Sten Svensson säger själv att det är särskilt betydelsefullt att värna om de små företagen, men samtidigt vill han ge de större företagen möjligheter att provanställa folk. Det är att vända på argumentationen, Sten Svensson.
Fru talman! Elver Jonsson återkom till detta med de olika partiernas tradition. Klart står att det är svensk arbetarrörelse som har drivit demokratifrågorna. Det var ju en av anledningarna till dess tillkomst. Med folkpartiet förhåller det sig så att det drar sig åt höger, när det finns ett starkt högerparti. Med en stark socialdemokrati i regeringsställning drar man sig åt det hållet. Det senare må så vara, men just nu drar sig folkpartiet åt höger, eftersom högervindarna är så kraftiga. Jag vill fråga Elver Jonsson i vilken sektor man kommer att få de anställningar som det nu talas om från borgerligt håll och från regeringens sida. I detta land finns 153 000 arbetslösa, av vilka mellan 60 000 och 70 000 är ungdomar. Var finns dessa 10 000 jobb, och varför får inte människor anställning i dag? Det är en viktig fråga i det resonemang som Elver Jonsson här för. Jag vill påstå att i och med att man inte anställer folk finns inte dessa jobb. Jag tror inte heller att det slag av arbetsgivare som man talar om har den sociala ambitionen att anställa folk bara för att nedbringa arbetslösheten.

Fru talman! Jag skall åter citera ur 16 §, I mom. , i verkstadsavtalet: ”Med stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och arbetare utöver lagens bestämmelser skriftligen komma överens om anställning för begränsad tid. Sådan överenskommelse kan träffas i fall, där sociala, medicinska eller andra särskilda skäl föreligger och får ej överstiga tre månader.” Detta avtal, Elver Jonsson, har funnits under lång tid. Hade man löst problemet med att slussa in t.ex. ungdomar, vilket är så angeläget just nu med den rådande ungdomsarbetslösheten på arbetsmarknaden, hade avtalet fungerat, men det har man inte gjort. Jag har tidigare pekat på vilka faktorer som har medverkat till detta. Avtalen är så konstruerade att en överenskommelse gäller en begränsad tid, nämligen tre månader och inte sex månader som regeringen föreslår. Dessutom är särskilda villkor förknippade med att man över huvud taget får komma i fråga. Ovanpå detta har den lokala fackliga organisationen vetorätt. Vi kan konstatera att de avtal som finns rör väldigt många små företag, Elver Jonsson. Det är riktigt att jag i min motion har pekat på möjligheten för småföretagen att göra sig gällande. På verkstadsområdet finns en massa små företag som är anslutna till SAF. De är berörda av detta. De har hindrats av restriktionerna i avtalen. Den lösning som vi föreslår i reservation 7 innebär att lagen sätter dessa avtal ur kraft. Hela arbetsmarknaden får den 1 april på en gång möjlighet att provanställa upp till sex månader. Det innebär en väsentlig skillnad, om man verkligen gör denna analys. Elver Jonsson tog även upp en rad andra frågor som gäller reservationerna 3-6. Jag skall inte beröra dem nu, utan hänvisar till det anförande som Bengt Wittbom kommer att hålla. Han kommer att svara på de frågor som Elver Jonsson har ställt i sina föregående inlägg.
Fru talman! Man kan i slutet av replikskiftet mellan Lars Ulander och mig konstatera att Lars Ulander inte har underkänt provanställningar, när de har skett genom avtal. Men när provanställningar nu blir en laglig möjlighet för alla företagare, hakar han upp sig på att förfarandet skulle vara så förkastligt. Jag kan såsom svar både till Lars Ulander och till Sten Svensson säga att jag tycker att man inte så starkt skall betona från något håll att detta kommer att bli den universalmedicin som öppnar vägen för en massa nyanställningar. Jag tror att lagens verkningar kommer att bli väldigt positiva, även om man inte når det antal som de största optimisterna har talat om. Vi får inte glömma att det ändå handlar om en trygghetslag. När det gäller just trygghetsavsnitten nämnde jag för Lars Ulander tidigare att man på flera punkter skärper lagen. Jag har fortfarande inte fått veta om Lars Ulander tänker rasera de förbättringar, sedda med arbetstagarögon, som lagen innehåller. Tystnaden på den punkten får väl ändå tolkas så, att Lars Ulander kanske litet för snabbt gav sitt löfte eller, som jag uttryckte det, lade sitt hot. Sedan, fru talman, bara några ord om den kritik som Sten Svensson riktar mot de ingångna avtalen. Jag har sagt tidigare att jag tycker att det är fel att vi såsom politiker och parlamentariker i efterhand ger oss in på att kritisera dessa avtal. Kvar står ändå det faktum att de nya reglerna blir fullt ut tillämpliga vid de företag som i dag inte har möjlighet att använda sig av dessa anställningsformer. Framför allt för de små företagen kommer lagen att få positiva verkningar. Jag vill emellertid åter framhålla att man inte får glömma bort att detta är en trygghetslag. Den nya lagen bevarar oförändrad den enskilde arbetstagarens anställningsskydd och värnar om de betydande framstegen med 1974 års lag. Det är ändå inslag som är värda att påminna om, när diskussionen nu tyvärr delvis kommit in på sidospår och kommit att handla om det som lagen kanske främst var avsedd för, nämligen att ge trygghet i anställningen.

Fru talman! Riksdagen skall snart rösta om förslaget till försämringar i lagen om anställningsskydd. De föreslagna förändringarna, som röstats igenom i arbetsmarknadsutskottet av den borgerliga majoriteten, kommer att i första hand drabba de kollektivanställda och lägre tjänstemän. Detta är väl i och för sig inte särskilt överraskande. Så är ju fallet även med andra förslag, som är aktuella för riksdagsbehandling inom kort, exempelvis försämringen av sjukförsäkringen. På område efter område kommer regeringen med förslag om försämringar som går ut över i första hand dem som redan förut har det sämst, i all synnerhet inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Man kan också förutse att försämringarna i LAS kommer att slå särskilt hårt i de förut sysselsättningssvaga regionerna, där en kombination av extra hög arbetslöshet och minimal tillgång på lediga platser redan i dag möjliggör för en arbetsgivare att välja och vraka bland en mycket stor grupp sökande till varje ledig plats. Tiden från avslutad utbildning fram till att en ungdom blir etablerad på arbetsmarknaden har ökat kraftigt på senare år. En kommande möjlighet till kombination av provanställning och anställning för arbetstoppar kommer att öka på denna tid ytterligare. Det blir ju arbetsgivaren ensam som får möjligheter att avgöra om en provanställd skall avskedas under sexmånadersperioden, och detsamma gäller avgörandet om anställning för arbetstoppar. Detta kan missbrukas, och så kommer med all säkerhet även att bli fallet. Arbetsgivarens makt kommer att ytterligare förstärkas gentemot de anställda. I motiveringarna för den försämrade anställningstrygghetslagen har de borgerliga försökt göra gällande att det i dag i stort sett är omöjligt att provanställa och att anställa för arbetstoppar. Man har också låtit förstå att om detta blev möjligt skulle sysselsättningen öka med tiotusentals anställda. Jag är f. n. ersättare här i riksdagen för Sune Johansson från Arvika. I vanliga fall är jag ordförande i en medelstor Metallavdelning i Hagfors i Värmland, och jag tänker berätta hur den nuvarande lagstiftningen fungerar i praktiken på den orten. Det jag har upplevt motsäger de borgerliga motiveringarna på punkt efter punkt. Anställning vid arbetstoppar, för att börja med detta, har skett för sammanlagt över 200 medlemmar på fem år, i en avdelning som har ca 2 200 aktiva medlemmar. Periodens längd har i allmänhet varit tre månader. Provanställning har också skett i något fall, när särskilda skäl nödvändiggjort detta. Anställningarna för arbetstoppar har skett inte bara på ett företag utan på flera, när vi varit överens med arbetsgivarna om att det var befogat. Så till detta om att försämringar av LAS skulle skapa tiotusentals jobb. Den 20 november 1980 annonserade samtliga LO-förbund i Hagfors efter företagare på orten som hade bekymmer med lagen om anställningstrygghet. Vi angav i annonsen att vi ville hjälpa till att undanröja de eventuella hinder som fanns för anställning av exempelvis ungdomar. Man kunde ta kontakt under december månad per telefon eller per brev. Vi var beredda att hjälpa till att reda ut begreppen. Vi trodde faktiskt att det låg något i kritiken. Resultatet av denna annons, som var införd i ortspressen, blev verkligen klent. Inte en enda företagare hörde av sig och ville anställa någon för vare sig kort eller lång tid. Det är ju konstigt att inget av dessa många arbetstillfällen fanns när man erbjöds hjälp med att reda ut begreppen. Tvärtom fick vi faktiskt ett svar från en arbetsgivare som ville avskeda en av de anställda. Orsaken skall jag inte ange här, men problemen var tydligen av tillfällig karaktär. Detta är några upplevelser av anställningstrygghetslagen på nära håll och i praktisk tillämpning. Dessa upplevelser stämmer inte överens med den vrångbild som SAF och de borgerliga partierna har försökt skapa. Tvärtom ger den nuvarande lagstiftningen möjligheter till både provanställningar och anställningar vid arbetstoppar, om man vid förhandlingarna blir överens om detta. Det är en bra ordning, som också blir gällande i framtiden, om någon av riksdagens borgerliga ledamöter röstar på den socialdemokratiska reservationen. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.